Fru talman! Med all respekt för det kommunala självstyret, kan man lätt konstatera att de avgifter som äldre och handikappade betalar i dag för vård, boende och service visar oerhört stora variationer mellan kommunerna. I några fall kan man också konstatera att avgifterna ligger på orimligt höga nivåer. Om äldre eller handikappade råkar bo på den ena eller andra sidan av en kommungräns kan det rimligtvis inte få innebära så stora avgiftsskillnader som fallet är i dag - skillnader som gör att den enskildes livsvillkor blir väsentligt annorlunda och ojämlika. Det gäller inte bara avgifterna utan också i hög grad nivån på det s.k. förbehållsbeloppet, dvs. de medel som man garanteras ha kvar till personliga utgifter sedan avgifterna betalts. Den nuvarande situationen har inneburit och innebär orättvisor beroende på var man bor och också problem för många vårdtagare att få den egna ekonomin att gå ihop. Vi kristdemokrater har motionsvägen krävt en översyn och en förändring av både avgifter och förbehållsbelopp. Ett förslag har aviserats från regeringen tidigare, men dröjt. När det nu kommer är det efterlängtat och välkommet. Fru talman! Det torde finnas en bred samsyn i denna kammare om att det nu är dags att göra livet både rättvisare och lättare att leva för de äldre och handikappade som är beroende av kommunernas vård, omsorg och service och som själva får betala vissa egenavgifter för dessa insatser. Men dessvärre har denna efterlängtade proposition stora brister i fråga om tydlighet. Det har inte varit någon alldeles lätt uppgift att motionera i anslutning till denna proposition. Nivån på såväl avgifter som förbehållsbelopp innebär naturligtvis en avsevärd förbättring av ekonomin för äldre och handikappade, men frågan är för hur många och för vilka. Hur blir konsekvenserna för olika personer i olika inkomstlägen? En sådan konsekvensbeskrivning har vi frågat efter från departementet utan resultat. Även om de föreslagna nivåerna som sagt innebär klara förbättringar för många människor vet vi med detta underlag egentligen inte om förbättringarna är tillräckliga. Vi vet inte hur de slår mot olika grupper. Vi vet inte vilka effekter de får. Vi kristdemokrater har en ambition att förstärka detta förslag. Vi tror att det finns mer att göra då det gäller förbehållsbeloppets storlek, men vi saknar egentligen underlag för att precisera ett sådant förbättringsförslag. Nu sägs det att regeringen ska ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera konsekvenserna och effekterna av reformen, och den översynen ska gälla både kommunernas taxesystem och den enskildes situation. Det är väl bra, och dessutom tydligen alldeles nödvändigt, med tanke på den diffusa bild man får i propositionen och betänkandet. Men hade det inte varit bättre att lägga ned lite mer kraft på detta redan innan förslaget slutkonstruerades? Vi har i vår första reservation tillstyrkt delar av regeringens förslag, men vill avvakta med att bedöma rimligheten av nivåerna på förbehållsbeloppet, framför allt. Både enskilda och kommuner kommer att få problem att tolka regler och lagar. Det är betecknande att Svenska Kommunförbundet, som har varit väldigt djupt involverat i denna process både genom förhandlingar om finansieringsprincipen och genom ett remissyttrande, ändå har så många kvarstående frågetecken. Så sent som för två veckor sedan presenterade förbundet en lista på nio frågor som man upplevde oklara och som man ber riksdagen att kräva Fru talman! Jag ser inte anledning att ta upp Kommunförbundets nio frågor här i kammaren, men ser ändå dess brev till socialutskottet som en företeelse som stärker oss kristdemokrater i vår kritik av propositionens brister. Enligt regeringens förslag ska kommunerna justera förbehållsbeloppet med hänsyn till den enskildes fördyrade levnadsomkostnader när de inte ryms inom ramen för vad minimibeloppet ska täcka. Här vill vi påpeka att många äldre drabbas av höga tandvårdskostnader. Vi framför också i detta sammanhang - det har vi sagt tidigare och i andra sammanhang - att ett system med högkostnadsskydd för tandvård bör utredas. Målet måste vara ett högkostnadsskydd som inkluderar alla vårdkostnader. Frågan är i allra högsta grad relevant också i detta sammanhang, när vi diskuterar förbehållsbelopp för äldre och handikappade i kommunen. Fru talman! Jag står självfallet bakom våra reservationer i betänkandet, men yrkar här bifall till reservation 1 och till den gemensamma reservationen 5.

Fru talman! Centerpartiet anser, i likhet med vad som framförs i propositionen, att möjligheterna för äldre och funktionshindrade att leva ett tryggt och oberoende liv i hög grad beror på de enskilda personernas ekonomiska situation. Många av dem har det ekonomiskt kärvt i dag, bl.a. på grund av åtstramningar som gjorts och en politik som förts som inte lyckats ta tillräcklig hänsyn till ekonomiskt utsatta grupper. Livsvillkoren och de ekonomiska förutsättningarna för äldre och funktionshindrade måste förbättras. Det rör sig om många insatser vad gäller skatter och ekonomisk trygghet, men även avgifter. För Centerpartiet är det viktigt att slå fast att ingen pensionär ska behöva leva på försörjningsstöd. Orimligheter i kommunala avgifter måste ses över och justeras, och ett skäligt förbehållsbelopp ska finnas. Centerpartiet säger således ja till rimliga avgifter inom äldre och handikappomsorgen. Vi säger ja till de resurser som regeringen vill tillföra kommunpåsen för ändamålet. Vi säger ja på principiella grunder till att kommunerna - inte staten - ska besluta om resursernas användning och avgifternas utformning. Centerpartiet delar Svenska Kommunförbundets och flertalet kommuners kritik av lagstiftning och diktat gällande hur kommunerna ska utforma sina avgifter. Det finns risk för schablonmässig tillämpning, och förslagen är avsteg från principen om den kommunala självbestämmanderätten. Vi anser att vi kan och ska nå ett vettigt och rimligt avgiftssystem utan att ställa kommunerna under övervakning med lagstiftning som maktmedel. Pensionärernas ekonomiska situation kan och bör också förbättras på annat sätt än genom avgiftssystemet. Centerpartiets förslag till nytt inkomstskattesystem innebär bl.a. att alla skattepliktiga fr.o.m. 2003 får en skatterabatt på 10 000 kr. Eftersom pensionärerna fr.o.m. 2003, när det nya pensionssystemet börjar gälla, kommer att betala skatt precis som löntagare kommer alla pensionärer att få behålla ett större konsumtionsutrymme för att disponera för avgifter eller annat eget val. För 2002 föreslår vi ett höjt pensionstillskott. Det kommer låginkomstpensionärerna till del redan nästa år. Centerpartiets sammantagna förslag för de äldres ekonomi omfattar alla, även dem som bor i eget boende, och ger mest till dem som behöver det bäst. Fru talman!

Från Centerpartiet har vi förtroende för kommunpolitikerna, och de ska ha rätt att besluta om sina kommunala avgifter. En centralstyrd och i lag reglerad maxtaxa och ett centralt fastställt förbehållsbelopp strider enligt vår uppfattning mot den kommunala självstyrelseprincipen, vilket Centerpartiet inte kan acceptera. Vi har inom Centerpartiet samrått med flertalet av våra 53 kommunstyrelseordförande runtom i landet. De säger tydligt att de är beredda att ta ansvar fullt ut för dessa frågor, likväl som andra. Statliga pekpinnar och lagstiftning uppskattas inte. Jag tror att flertalet kommunpolitiker över partigränserna har liknande åsikter. Centerpartiet tror på och vill värna och utveckla - inte försvåra eller reducera - den kommunala demokratin. De lokala samtalen mellan förtroendevalda i socialnämnder och omsorgsnämnder och representanter för pensionärs och handikapporganisationer är viktiga. Det är där man kan föra diskussioner om de lokala förutsättningarna. Det är där man kan föra diskussioner om hur det ser ut i just vår bygd, i just vår kommun och i de allra flesta fallen komma fram till rimliga och vettiga lösningar. När socialdemokraterna drev igenom en annan maxtaxa, inom barnomsorgen, gjorde de en poäng av att det finns en, om än teoretisk, frihet för kommunerna att säga nej. När det gäller den maxtaxa vi i dag diskuterar föreslås en ren lagstiftning, vilket ju faktiskt strider mot det kommunala självstyret i ännu högre grad, och jag måste erkänna att jag känner mig lite ensam om att försvara den kommunala självstyrelsen i dagens debatt. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet förvånar mig inte längre. Nu gäller stopplagar, nu gäller maxtaxor, nu gäller specialdestinerade bidrag och nu gäller lagstiftning. Detta är ett centralistiskt uppifrånperspektiv, och det tilltar. Vi centerpartister vill i stället se ett decentralistiskt underifrånperspektiv. Vår demokratisyn skiljer sig, tyvärr, alltmer. Centraldirigerade avgifter rimmar självfallet också illa, tycker jag, med Miljöpartiets tal om delaktighet, betydelsen av den lokala nivån osv. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet förvånar mig en aning. Jag har en stilla och mycket försiktig undran till representanterna för de tre partierna. Vad är den principiella skillnaden på maxtaxorna när det gäller barn respektive äldre? Vad skiljer när det gäller just synen på den kommunala självstyrelsen? I det ena fallet är det ett starkt argument, och det är vi överens om, men nu helt plötsligt är det inte något argument, och det har jag väldigt svårt att förstå. Tilltror ni inte kommunerna att klara av att besluta om avgifter helt plötsligt, och har ni inte förtroende för de folkvalda i kommunerna? Man kan ju faktiskt uppfatta det så. Fru talman! Jag och Centerpartiet vill medverka till bättre livsvillkor och bättre ekonomiska förutsättningar för pensionärer och funktionshindrade. Som jag sagt innebär vårt inkomstskatteförslag ett ekonomiskt lyft, störst till dem som bäst behöver det. Centerpartiet säger ja till rimliga avgifter och ett skäligt förbehållsbelopp. Ingen pensionär ska behöva begära försörjningsstöd. Utrymme för lokala variationer och lokala prioriteringar inom rimliga gränser måste få finnas. Centerpartiet tillför kommunerna pengar, i det korta perspektivet motsvarande regeringen, för att klara förbättringarna. På sikt tillför vi mer, framför allt genom vårt inkomstskatteförslag som främst ger pensionärer och andra med låga inkomster mer kvar i plånboken. Man klarar sig bättre själv, och kommunen slipper kostnader för förbehållsbelopp. Dessutom breddas kommunernas skattebas, vilket ger mer resurser att använda till t.ex. vård och omsorg, eller vad man i kommunen finner angeläget att prioritera. Centerpartiets kommunpolitiker är beredda att ta ansvar för sina egna kommunala avgifter och därmed ta ansvar för de kommunala verksamheterna fullt ut. Jag anser att vi ska ge dem och övriga kommunpolitiker runtom i landet det förtroendet. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation nr 3, men står självfallet även bakom reservation nr 2.
Fru talman! Kenneth Johansson frågar vad det är för principiellt med vårt ställningstagande om en statligt finansierad äldrepeng. Det är precis samma princip som vi har när det gäller barnomsorgspeng, skolpeng osv. att där det är lämpligt i stället ge makten och möjligheterna till dem som vet och kan bättre. Äldre vet bättre hur de vill ha det än kommunpolitikerna många gånger, likaväl som föräldrarna vet bättre vad som är bäst för barnen. Sätt i stället makten och möjligheterna så nära människorna som möjligt. Det är vårt principiella ställningstagande. Sedan säger Kenneth Johansson också att moderaterna kör sitt eget race, och hänvisar till att han har varit ute och pratat med ett antal kommunstyrelseordförande i landet som tycker det är jättebra med kommunalt självstyre. Det kan jag förstå, när man frågar dem! Jag skulle vilja fråga Kenneth Johansson: Hur många människor har ni frågat om de vill ha makten och möjligheterna i stället för att överlåta dem till kommunpolitikerna?
Fru talman! Nu varvar Cristina Husmark Pehrsson olika frågor. Det första handlar om ett eget race och det som anges i det särskilda yttrandet, makten till människorna. Jag har viss sympati för det. Men det är ju inte det som moderaterna reserverar sig för. Man talar om lite allmänt yvigt vad det är man vill, men man har ingen reservation, utan man står i stort sett bakom - det sade Cristina Husmark Pehrsson också i debatten - att man över kommunpolitikernas huvuden ska fatta beslut som talar om hur man ska fastställa avgifter i de egna kommunerna. Det är det som vi i dag pratar om, och det finns ingen reservation från Sedan kan man ju liksom på söndagen ha lite diskussioner och samtal och ha visioner, och jag tycker att det ligger en hel del i det, att ge makten till enskilda grupper. Men nu handlar det om: Ska kommunerna ha förtroendevalda i kommunerna till att ta beslut om sina avgifter eller inte? Och där tolkar jag nu att moderaterna tycker att de inte ska ha det. Där skiljer sig våra uppfattningar, och där skiljer också, tycker jag i konsekvensens namn och på något märkligt sätt, synen när det gäller barn och äldre. Jag har precis samma argument när vi pratar maxtaxa inom barnomsorgen, nämligen att det är kommunerna som måste få besluta. Precis samma argument, t.o.m. med större styrka, kan man använda principiellt när vi pratar om dessa avgifter.
Fru talman! Centerpartiet talar ofta om småskaliga lösningar, alternativa verksamheter, lösningar för landsbygden osv. Jag har därför svårt att förstå Centerpartiets absoluta ställning när det gäller att säga nej till en valfrihet över Sveriges gränser. Vi pratar om avgiftssystemet, men det hänger faktiskt ihop med förslaget om en statlig äldrepeng där man kan få välja lösningar. Det finns många små kommuner som inte har någon möjlighet att skapa alternativ och mångfald, där man i stället skulle kunna ge människor möjligheter att kunna få flytta över kommungränser eller vart man vill i landet dit man känner att man har behov av att flytta. Det förvånar mig lite grand att Centerpartiet så till den milda grad värnar det kommunala självstyret att man inte ser till individens önskemål och behov i stället. Jag skulle vilja att Kenneth Johansson förklarade lite grand varför man har tagit ställning så starkt. Sedan skulle jag också vilja att Kenneth Johansson förklarade lite grand: Han säger ja till pengarna från staten som den här reformen ska kosta, om jag har förstått det rätt, men vill sedan att kommunerna själva ska avgöra. Hur kommer det då att bli när Kenneth Johansson åker hem till Dalarna? Jag har nämligen roat mig med att titta lite på hur avgifterna ser ut inom kommunerna i Dalarna, och där ligger de väldigt högt. Kommer därmed människor ute i kommunerna i Dalarna att kunna räkna med att få samma låga avgift som den som vi här beslutar om i dag?
Fru talman! Jag tror att Cristina Husmark Pehrsson inte riktigt hörde vad jag sade. Jag sade att vi är mycket väl beredda från Centerpartiet att vara med och diskutera valfrihetsreformen att lägga över makten till människorna i högre utsträckning. Vi är mycket gärna med och diskuterar det, så det behöver inte Cristina Husmark Pehrsson ifrågasätta. Det är dock inte detta som frågan gäller i dag. Återigen: Vi är på väg att fatta ett beslut som innebär att man med lagens hjälp avskaffar kommunernas rätt att själva fullt ut ta beslut om sina avgifter. Moderaterna har nu i och med att de inte reserverat sig på den här punkten ställt sig bakom detta. Vi säger ja till pengarna, och vi vill faktiskt tillföra mera pengar till kommunpåsen att användas på det sätt som kommunerna själva finner lämpligt. Jag kan lova att vi påverkar allt vad vi kan - och jag utgår från att Cristina Husmark Pehrsson gör detsamma - för att de förtroendevalda ska få kunskap om och insikt i hur viktigt det är med rimliga avgifter, något som de allra flesta kommuner också har. I de fall där det förekommer avarter - det kan det göra på något ställe - ska vi med all kraft försöka påverka dessa med hjälp av rekommendationer från Kommunförbundet och med hjälp av Socialstyrelsens råd och anvisningar och uppföljningar. Ytterst är det väljarna som i val ska ge sin dom, om det inte fungerar i en kommun. Så ser vi på den lokala kommunala demokratin.
Fru talman! Kenneth Johansson undrar om vi kristdemokrater inte tilltror kommunpolitikerna förmåga att lösa de här frågorna på ett bra sätt för äldre och handikappade. Jag kan väl ärligt erkänna att det här är en skärningspunkt där vi har två perspektiv: dels den enskildes, dels det kommunala självstyrets. Båda dessa perspektiv är viktiga. Vi kristdemokrater har processat den här frågan väldigt nära vårt kommunpolitiska råd, och den kritik som vi i dag riktar mot förslaget är densamma som framförs av kommunpolitikerna och som även har kommit till uttryck från Kommunförbundets sida. Hur ser det ut ute i kommunerna, och hur ser det ut för den enskilde? Jag undrar om Kenneth Johansson när han har pratat med sina 53 centerpartistiska kommunstyrelseordförande också har fått en bild av hur det ser ut i deras 53 kommuner. Hur stort är spannet när det gäller avgifter för de äldre, och på vilket sätt har man kunnat åtgärda det inom ramen för det kommunala självstyret?
Fru talman! Jag konstaterar att kristdemokraterna inklusive Sven Brus tillhör en grupp som med lagens hjälp vill fatta beslut om kommunernas avgifter. Det är den slutsats som jag måste dra. Jag tycker att det är synd. Det innebär att man inte tror att de av folket lokalt valda kommunpolitikerna klarar denna uppgift. På den punkten skiljer sig våra uppfattningar. Jag tror definitivt att de klarar uppgiften. När vi för samtal i Centerpartiets kommungrupp diskuterar vi hur man har löst frågor på olika ställen. Vi gör jämförelser och är självkritiska om det förekommer avgifter som sticker ut på ett orimligt sätt. Vi försöker också agera politiskt för ändringar i sådana fall, så att det blir rimliga avgifter och taxor. Men återigen: Svaren måste komma utifrån de lokala förutsättningarna, från en dialog mellan kommunpolitiker, kommuninvånare och företrädare för pensionärs och handikapporganisationer. Om det någon gång kan bli "fel" får avgörandet fällas via Kommunförbundet och Socialstyrelsen, via politiska initiativ och ytterst genom väljarnas dom.
Fru talman! Vad vi än tror om situationen ute i kommunerna finns det en verklighet som talar sitt tydliga språk. "Om det någon gång kan bli 'fel'", säger Kenneth Johansson. Ja, om det någon gång blir fel drabbas enskilda människor väldigt hårt. I dag är det orimliga skillnader mellan avgifterna och även mellan förbehållsbeloppens storlek i olika kommuner. Det är inte i första hand ett administrativt problem, utan det är ett mänskligt problem. Människor drabbas på ett orimligt sätt. Vi måste hantera detta, och jag tycker att vi åtminstone i vårt parti gör det i en bra dialog mellan oss riksdagspolitiker och våra kommunpolitiker. Kenneth Johansson frågade vad det är för principiell skillnad mellan maxtaxan inom barnomsorgen och det här förslaget. Jag tycker att det är en mycket stor principiell skillnad. Maxtaxan inom barnomsorgen är ett förmynderi på familjepolitikens område som inte kan ställas i relation till det förslag som vi diskuterar i dag.
Fru talman! Också jag menar att det finns några enstaka kommuner som inte hanterar det här bra. Då har man att välja mellan att gå fram med lagstiftning över hela landet eller att föra en dialog där man hanterar frågan i samråd mellan rikspolitiker och kommunpolitiker. Det är precis detta som jag är ute efter. Jag är övertygad om att man klarar detta. Jag har i andra sammanhang fått höra att man inte ska svartmåla. Jag har i debatter på andra håll fått höra att det är eländigt ställt i många avseenden. Jag tror inte att det finns någon riktigt samlad bild av färskt datum. Det finns ett och ett halvt år gamla uppgifter som är mycket illavarslande, men det har sedan dessa kom fram hänt väldigt mycket. När jag frågar Kommunförbundet säger man att man för närvarande inte har någon samlad bild av hur det ser ut. Den föreställning som sprids om skillnader på upp till 130 000 kr i dagens läge är helt gripen ur luften. Jag vet också att Kommunförbundet i propositionsarbetet har erbjudit departementet att ta fram en samlad bild av dagsläget men att det inte har ansetts vara önskvärt. Jag tycker att det är mycket förvånansvärt. Jag tror att vi har all anledning att förhoppningsfullt se framtiden an genom att man i den dialog som Sven Brus talar om kan lösa problemen, i de fall där sådana finns. Men det ska inte ske med en metod som innebär att man kör över de förtroendevalda i kommunerna. Det vill vi från Centerpartiet inte vara med om.

Fru talman! Ibland kommer olika saker och principer i konflikt med varandra. I det här ärendet står de äldres och de handikappades ekonomiska trygghet och behov av att få omsorg och ett bra boende när man behöver det i konflikt med principen om kommunernas självstyre. För Folkpartiet liberalerna har ställningstagandet inte varit svårt. Vi har valt att ställa oss på de äldres och de handikappades sida. Man finner när man ser på hur kommunerna under ett stort antal år har skött dessa frågor att de i många fall i stället för att genomföra förbättringar har försämrat förhållandena. Vi har i motioner under en rad av år krävt ett slut på vad som i vissa fall är en ren avgiftsterror inom äldreomsorgen. Det är inte bara så att avgifterna kan vara orimligt höga. Reglerna är också så krångliga att inte ens kommunernas tjänstemän har kunnat ge en enskild person besked om vad det kan komma att kosta att få en bostad eller att få någon typ av hjälp. Detta har naturligtvis skapat en stor oro bland många människor när de har försökt att planera inför sin framtid. Det har naturligtvis i väldigt många fall varit ett jätteproblem när det har blivit dags att utnyttja den service som man behöver. Detta gäller i allra högsta grad för kvinnor. Jag har träffat många kvinnor som har kommit med sin oro och frågat: Kommer jag att ha råd att få den hjälp som jag behöver? De pengar som man eventuellt har lagt undan för sin ålderdom blir dessutom de pengar som försvinner först när de avgifter som satts ska betalas. Förbehållsbeloppen är i vissa kommuner så låga att det inte ens finns något kvar till det som en del kallar koftpengar, alltså pengar som ryms i koftfickan för en present till barnbarnen. Fru talman! Vårt förslag har varit ett lagfäst förbehållsbelopp där hänsyn tas till make eller maka när avgifterna sätts. Om en av makarna måste flytta till ett äldreboende, måste den som bor kvar ges möjlighet att klara sig ekonomiskt. Finns det minderåriga, ska särskild hänsyn tas till detta. Inga avgifter som konfiskerar äldres tillgångar ska finnas. Förmögenhet ska t.ex. inte vara avgiftsgrundande. Tak ska finnas för den högsta avgift som kommunerna får ta ut. De stora skillnader som finns i dag mellan kommunerna är orimliga. Från mitt eget län Västmanland finns exempel på att man genom att flytta till en annan kommun i länet kan få flera tusen kronor lägre avgift per månad för likadan service. Vi har därför från Folkpartiet liberalerna välkomnat den här propositionen eftersom den i stort överensstämmer med det som vi från Folkpartiet har krävt under flera års tid. Det är vår förhoppning att många äldre nu kan känna en större trygghet inför framtiden och slippa tänka på om de har råd att be om den hjälp och det stöd som de behöver. Det kommer också i det här sammanhanget att bli viktigt att kommunerna informerar på ett bra sätt om de nya reglerna så att både de som redan är berörda och de som kommer att bli berörda ska få de klara besked som de behöver för att känna tryggheten. Genom att i betänkandet skriva att det delar regeringens uppfattning betonar utskottet att kommunerna genom s.k. uppsökande verksamhet ska ha skyldighet att informera dem som har mycket låga inkomster om möjligheterna att ansöka om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen för att även de ska kunna uppnå en skälig levnadsnivå. Det är naturligtvis ett problem som måste rättas till i grunden så att människor ska slippa detta. Vi har lagt fram andra förslag med grundavdrag och liknande så att ingen ska behöva få så låg inkomst av pensionen att man ska behöva begära försörjningsstöd. Vi tycker ändå att det är bra att det finns med att man har den här möjligheten tills vi får en ändring. Vi anser också att det är bra att regeringen avser att ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera konsekvenserna och effekterna av reformen och att den ska omfatta såväl kommunernas taxesystem som den enskildes situation. Detta är bakgrunden till den kritik som vi också kan dela som har riktats från Kommunförbundet att det finns brister i propositionen. Detta måste följas upp och rättas till. Fru talman! Vi har dock en invändning mot förslaget och har därför reserverat oss. I propositionen föreslås att vid beräkning av avgiftsunderlaget ska makarnas inkomster läggas samman och fördelas med hälften på vardera maken. Det är till fördel för makarna om det är den med högsta inkomsten som kommer att bo i äldreboendet. Vi anser dock att 4 § som handlar om just detta bör utformas på ett sådant sätt att det framgår att kommunerna ska göra en sammanläggning av inkomsterna endast i de fall det är till fördel för makarna. Därför har vi i reservation 5 tillsammans med moderaterna och kristdemokraterna yrkat att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med ett förslag om detta. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 5

Fru talman! För drygt en vecka sedan fick jag ett telefonsamtal från en person som hette Axel. Axel är pensionär och medlem i PRO. Det han ville berätta för mig var hur avgiften i hans hemmakommun slår och hur viktigt det var att maxtaxan i äldreomsorgen nu blir verklighet. 2 924 kr i avgift i hemtjänsten. När han har betalat det och hyran har han 3 676 kr kvar att leva på. Sedan konstaterade vi tillsammans att den 1 juli 2002 kommer Axels avgift att vara 1 476 kr. Det betyder att hans disponibla inkomst höjs med 1 448 kr. Av bara farten tog Axel fram ett annat exempel. Väninnan Anja var ensamstående och bodde i ett ordinärt boende. Anja har hemtjänstsinsatser varje dygn. Anja har även trygghetslarm och städning var fjortonde dag. I dag betalar hon 2 924 kr i avgift. Den 1 juli 2002 kommer Anja att betala en avgift på 1 476 kr. Detta kommer att bli det konkreta resultatet av den reform som vi debatterar i dag. Fru talman! Axel kommer långt ifrån att vara ensam. Drygt 270 000 andra pensionärer och funktionshindrade har i dag hemtjänst eller omsorg i särskilt boende. Av dessa är 250 000 personer över 65 år och 20 000 personer yngre än 65 år. Med vårt förslag kommer drygt hälften av dessa människor att få en förbättrad ekonomisk situation tack vare de nya reglerna för förbehållsbeloppet och högkostnadsskyddet för omsorgsavgiften. I det här fallet kommer i synnerhet kvinnorna att omfattas av förbättringarna. Fru talman! Vår reform består av två delar. Den första delen består av en reglering av det s.k. förbehållsbeloppet som alla som betalar avgift för hemtjänst och äldreomsorg i dagverksamhet är garanterade. Förbehållsbeloppet är den summa den enskilde har rätt att behålla av sina egna pengar innan avgifterna för äldre och handikappomsorg får tas ut. 3 424 kr för gifta och partner. Detta gäller under förutsättning att man har inkomster upp till det beloppet vilket alla tyvärr inte har. I regeringens förslag understryks därför att socialtjänsten i kommunerna har skyldighet att informera människor om deras möjlighet att ansöka om försörjningsstöd för att garantera en skälig levnadsnivå. Den andra delen är ett högkostnadsskydd, dvs. Avgifterna får inte vara högre än 1 516 kr i månaden. Dessutom är det en maxtaxa för boendeavgifterna på Fru talman! Regeringens reform ger alltså ett skydd mot höga avgifter i äldre och handikappomsorgen. Det är ett skydd som sedan länge har funnits för sjukvård, läkemedel och insatser som sker med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta kommer att leda till mindre skillnader i avgifter mellan kommuner och troligen också till att avgiftssystemet i sig blir mer begripligt för medborgarna. De grundläggande värderingarna för maxtaxan inom äldre och handikappomsorgen och maxtaxan i förskolan är identiska. Reformerna handlar om att skapa en bättre förutsättning för jämlikhet och arbetslinjen. Med maxtaxan i förskolan och i äldre och handikappomsorgen behöver ingen avstå från pedagogisk verksamhet eller hemtjänst på grund av ekonomiska skäl. Med maxtaxan i förskolan och i äldre och handikappomsorgen ökar möjligheten till jämlika och rättvisa uppväxt och levnadsvillkor vilket minskar klyftorna i samhället. Med maxtaxan i förskolan och i äldre och handikappomsorgen blir det lönsamt att arbeta, tjäna mer och spara pengar för ett aktivt liv som pensionär. Fru talman! Trots de principiella likheterna mellan reformerna har de borgerliga partierna förutom Centerpartiet valt att enbart stödja det socialdemokratiska förslaget om maxtaxa i äldre och handikappomsorgen. Som Kenneth Johansson påpekade säger de samtidigt nej till maxtaxan i förskolan. Självklart känns det skönt som socialdemokrat att veta att våra förslag får en så bred majoritet i riksdagen som möjligt. Men jag blir ändå konfunderad över varför moderater, kristdemokrater och folkpartister accepterar det ena men inte det andra. Varför accepterar Cristina Husmark Pehrsson, Sven Brus och Kerstin Heinemann det ena men inte det andra? Särskilt svårt är det att förstå varför Cristina Husmark Pehrsson och Moderaterna stöder förslaget, med tanke på att ni vill finansiera era skattesänkningar med höjda avgifter samt att ni uttryckt att kommunala avgifter ska motsvara de faktiska kostnaderna för service i likhet med taxorna för vatten och avlopp. Frågan blir då: Varför lanserar ni inget eget reservationsförslag utan nöjer er enbart med ett särskilt yttrande? Varför inte en reservation om äldrekonto och avdragsrätt för styrkta äldreomsorgsavgifter? Är detta kanske rent principiellt, eller kan det ha valtaktiska skäl? För mig är det ganska lätt att misstänka det sistnämnda. Då skulle ju ni moderater slippa hamna i samma dilemma som ni befann er i när vi debatterade maxtaxan i förskolan ute i kommunerna. Det innebär att ni, i det läge som ni befinner er i nu, ska ut på gator och torg i valrörelsen och stå och slåss för höjda avgifter i förskolan ute i kommunerna. Jag har förståelse för om ni vill undvika att upprepa det misstaget, men jag tror inte att medborgarna upplever ert agerande som särskilt trovärdigt. Fru talman!

Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till förslaget i socialutskottets betänkande och avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Jag och Lars U Granberg är överens om att vi ska ha rimliga avgifter och taxor i kommunerna. Vi är också överens om att det behöver tillföras resurser för att man ska kunna klara av det. Det som skiljer oss åt är återigen frågan om vem som ska fatta besluten kring avgifterna. Där är ni centralister och vi decentralister. Jag menar att Axel från PRO har precis lika mycket att vinna på det system som jag företräder som det som majoriteten företräder. Detta är inget unikt. Det är inte alls länge sedan som socialministern klart sade att han hade funderingar på att vi ska lösa detta i en process med kommunerna, och att vi inte ska använda oss av lagstiftning eftersom det finns så mycket motstånd mot det från Kommunförbundet och kommunernas sida. Men sedan var det någonting som gick snett i processen, så nu slår man till med lagen. Jag är intresserad av att höra vad det var som gick snett och vad det är som gör att ni inte orkar hålla i gång den diskussionen. Min andra fråga gäller vad Lars U Granberg svarar kommunföreträdare som säger: Om vi inte får fatta beslut om våra ansvarsområden så kan ni ta över resten. Hur ska vi kunna stimulera den kommunala demokratin om vi sätter käppar i hjulet för den?
Fru talman! Låt mig först bara konstatera en sak som jag glömde ta med i mitt anförande. På DN Debatt i går gavs uttryck för att det fanns en sammanhållen gruppering för att ta över regeringsmakten. Där fanns Centerpartiet med bland de andra borgerliga partierna. Det är svårt att se den sammanhållningen i dagens debatt. Jag går nu över till repliken. Det förslag som föreligger i dag är i mångt och mycket ett ramverk. Inom det ramverket finns det utrymme för kommunerna att hantera frågorna. Där syns också tydligt en stor och djup skillnad mellan Centerpartiet och de andra borgerliga partierna, som vill gå mycket längre i inskränkningar för det kommunala självstyret. Det som vi ser är att det under lång tid har funnits stora skillnader mellan kommunerna vad gäller nivåerna på kommunernas förbehållsbelopp. Skillnaden mellan den högsta och den lägsta nivån är 1 200 kr i månaden. Dessa skillnader, och trovärdigheten, gör att vi nu känner att vi vill lägga fram ett sådant här förslag. Vad gäller ministerns uttalanden så finns det möjligheter i frågestunder att ta upp de frågorna med ministern.
Fru talman! Detta var inget svar på frågan om kommunal demokrati. Vid ett tillfälle hörde jag Lars U Granberg mycket väl utveckla betydelsen av lokala utvecklingsgrupper, betydelsen av hembygdsrörelser, betydelsen av bygdegårdsrörelser och betydelsen av att det är folket lokalt som ska mobiliseras för olika frågor. Det tyckte jag kändes jättebra, och jag instämmer som centerpartist till fullo i det. Som en konsekvens av det synsättet tycker jag att ställningstagandet är rätt enkelt: Då ska man ha förtroende för den lokala nivån. Den lägsta - i positiv bemärkelse - nivå som vi har är kommunerna. Därför ska man ge dem stora möjligheter att jobba för att vi ska få folk att engagera sig och för att vi ska få folk att känna att det ligger ett värde i att vara lokalt engagerad. Visst kan jag ställa frågan i frågestunden, fast det är lite som att kasta jästen efter degen. Men jag tycker att ansatsen från regeringens och socialministerns sida från början var bra. Jag har ett TT-meddelande från den 26 februari förra året kl. 14.38, där han utvecklar detta på ett bra sätt. Jag kan bara beklaga att inte detta blev slutresultatet. Det skulle ha varit bra om vi hade funnit en gemensam lösning där vi med respekt för kommunpolitikerna hittar lösningar och får fram rimliga avgifter och taxor.
Fru talman! Om man tar en titt på förslaget ser man att det i mycket handlar om ett ramverk, som jag sade i min förra replik. I detta ramverk kan kommunerna fritt höja förbehållsbeloppet. Det handlar om merkostnader och fördyrade levnadsomkostnader m.m. Kommunerna har den möjligheten. Därför blir det också svårt att i dag tydliggöra detta och säga: Precis så här kommer reformen att slå fullt ut. Därför tycker jag också att det är bra att man följer upp det hela. Det blir lite lustigt när Centerpartiet och Kenneth Johansson hela tiden basunerar ut att de är emot högkostnadsskydd och emot högkostnadsskydd i kommunal verksamhet och att de enbart tar hänsyn till det kommunala självstyret. Om det är så - varför har vi då inte i den här riksdagens kammare under årens lopp sett Centerpartiet lägga fram förslag om att avskaffa högkostnadsskyddet i patientavgifterna inom sjukvården? Och varför har inte Centerpartiet hårt drivit att avskaffa högkostnadsskyddet för läkemedel? Längre fram här kommer vi förhoppningsvis att ha en debatt om ett högkostnadsskydd i tandvårdsförsäkringen. Det blir intressant att följa Centerpartiets väg i den frågan. Det ska blir roligt att se hur det går.
Fru talman! Helt plötsligt visste jag inte riktigt vilken debatt jag var inne i. Handlar det om barnomsorgsavgifter eller om äldreomsorgsavgifter? I vår diskussion om äldreomsorgsavgifterna har vi fört in valfrihet, mångfald och tillsyn. Vi ser nämligen till en helhet, och vi vill göra en förändring av äldreomsorgen till gagn för människorna och inte för systemet. Socialdemokraterna stannar halvvägs med sitt förslag om äldreomsorgsavgifter, och värnar i stället det politiska systemet. Det är mitt svar till Lars Dessutom poängterar Lars Granberg stundligen här vårt och regeringens förslag. Jag kan bara säga att jag är tacksam för att ni äntligen har lyssnat på alla de böner och motioner som vi har framfört här i denna kammare ända sedan den tid då ädelreformen fanns. Då varnade vi för konsekvenserna av detta; att det skulle kunna bli horribla avgifter och att äldre skulle skinnas på sina pengar. Därmed kan jag säga att äntligen har regeringen och Socialdemokraterna insett vikten av att komma med någonting. Därför stöder vi detta. Vi vill också lyfta hela finansieringsansvaret från kommunerna. Om Lars Granberg läser Kommunförbundets skrivning som kom till utskottet, tittar på rapporter och Socialstyrelsens utredningar kan han se att man ideligen säger att detta kommer att gå ut över omsorgen. Demografin och kraven kommer att ge ökade kostnader. Man är livrädd för att äldre ska flytta in och kosta mer. Varför är Lars Granberg så orolig för att ge människor makt och möjlighet att själva välja vård och omsorg och att flytta i hela landet?
Fru talman! Cristina Husmark Pehrsson säger att det känns som om hon befinner sig i en annan debatt när vi jämför maxtaxa i barnomsorgen med maxtaxa i äldre och handikappomsorgen. Jag blir än mer förvirrad när Cristina Husmark Pehrsson i den här debatten drar upp möjligheten att flytta runt i olika kommuner. Den här debatten handlar över huvud taget inte om det. Det finns med i socialtjänstlagen, men vi debatterar inte den frågan i dag. Cristina Husmark Pehrsson nämnde att det skulle vara till gagn för människorna. I dag står ni bakom en reformering av den kommunala avgiften. Samtidigt har Moderata samlingspartiet presenterat ett kommunalekonomiskt program där man är väldigt tydlig med att de kommunala avgifterna ska täcka kostnaderna. De kommunala avgifterna för vatten och avlopp ska täcka kostnaderna. Betyder detta, Cristina Husmark Pehrsson, att de kommunala avgifterna i barnomsorgen och i handikapp och äldreomsorgen ska höjas? Är det ert valbudskap? Ska ni ut på gator och torg och säga att de kommunala avgifterna ska höjas?
Fru talman! Jag kan bara konstatera att det började med att Lars Granberg talade om att det var något konstigt med vårt förslag om att koppla ihop avgifterna med en valfrihet. Samtidigt inledde han debatten med att tycka att det var konstigt att vi inte hade reserverat oss. Jag tror nog att Lars Granberg inte riktigt har vår syn klar för sig. Jag rekommenderar ånyo en läsning av vårt särskilda yttrande. Jag tror att vi får all anledning att återkomma med reservationer. Samtidigt frågar Lars Granberg vad vi tycker om enhetstaxa eller inkomstrelaterade taxor. Vi tycker att enhetstaxor är viktiga. Det har väl också framgått klart och tydligt. Jag har tittat på vilka kommuner i landet som har enhetstaxa och tycker att tjänster ska kosta lika - det ska dock finnas ett förbehållsbelopp som ett högkostnadsskydd. Jag kan konstatera att det är många socialdemokratiska och vänsterledda kommuner som har just en enhetstaxa som innebär att man betalar lika mycket för samma tjänst, precis som när man betalar för vatten och avlopp. Jag skulle vilja höra hur Lars Granberg kan förklara att han här står och talar om att vi inte ska ha enhetstaxa samtidigt som det ute i landet finns många socialdemokratiska kommuner som har just enhetstaxa.
Fru talman! Har jag framfört detta, fru talman? Jag ställde en fråga till Cristina Husmark Pehrsson om logiken i att i dagens debatt inte ha en reservation eller ett särskilt yttrande som man ska stödja sig på samtidigt som man har ett kommunalekonomiskt program som man ska gå ut med i valrörelsen. I mitt huvudanförande redogjorde jag mycket tydligt för vår syn på likheten och beröringspunkterna mellan maxtaxereformen i barnomsorgen och den maxtaxereform vi nu diskuterar. Jag kommer att följa Moderaterna väldigt noga i valrörelsen på den här punkten. Det kommer att bli mycket intressant.

Fru talman! Jag delar Lars Granbergs uppfattning om att det är bra att det nu kommer ett förslag som gör livet både drägligare och rättvisare för många människor i vårt land. Det är bra för Axel i Eskilstuna. Men vår kritik mot det här förslaget handlar ju om att det inte är alldeles enkelt att förstå vad det kommer att innebära för Anna i Emmaboda, Kalle i Burträsk, Petter i Norrköping eller någon annanstans. Det finns en otydlighet som har påtalats av Svenska Kommunförbundet. Det finns en otydlighet som vi som partier har brottats med när vi har försökt att skriva bra motioner till det här förslaget. Jag vill fråga Lars Granberg: Är detta verkligen så alldeles tydligt att vi i dag kan säga vilka effekter det kommer att få för olika inkomstlägen och olika pensionärsgrupper? Det är det som är grunden i vår kritik. Vi kritiserar inte att vi får ett rättvist och drägligare liv för människorna. Vi hade önskat att det hade varit tydligare vad det kommer att innebära. Fru talman! Sedan gör Lars Granberg en alldeles hisnande jämförelse mellan barnomsorg och äldreomsorg. Maxtaxan i barnomsorgen fördelar ju allt stöd till en barnomsorgsform och lämnar noll kronor till alla andra. Om detta skulle ha haft någon motsvarighet på äldreomsorgsområdet skulle förslaget ha handlat om vissa omsorgsformer och kommuner och lämnat vissa andra utanför. Så är det ju faktiskt inte. Jag tycker att jämförelsen är ganska hisnande.
Fru talman! Om man tar en titt på den framlagda propositionen kan man se att Socialstyrelsen ska följa upp och utvärdera konsekvenserna och effekterna av reformen. Till det ska också läggas att Socialstyrelsen ska titta på individbasis. Jag tycker att det är bra. Sedan är det väl alltid så att man skulle önska att man hade en kristallkula med någon sorts exakt säkerhet så att man skulle kunna slå fast att precis så här kommer det att utfalla. Hela den här reformen är väldigt svår. Jag var inne lite grann på att kommunerna inom ramarna kommer att ha möjlighet att lägga upp avgifterna och även där gynna lite grann av det som ni tar upp i den reservation som Kristdemokraterna har gemensamt med de andra borgerliga partierna förutom Centern. Även där ska de kunna välja den lösning som är mest fördelaktig för individen. Men jag tror att det är väldigt svårt att i dag slå fast precis hur reformen kommer att slå. Därför är jag väldigt nöjd med att man har den här kopplingen till Låt mig sedan gå över till Kommunförbundets brev. Jag har suttit i kommunfullmäktige hemma i Piteå. Jag satt med under debatten om maxtaxan i barnomsorgen. Där finns också en koppling. Om Sven Brus lyssnade till mitt huvudanförande kunde han se kopplingen ganska tydligt. Det finns också en annan koppling, nämligen osäkerheten. Osäkerheten i den reformen var också stor, men allting löste sig. Den dagen debatten började komma i gång ute i kommunerna fick man också klarhet i hur reformen skulle slå. Det är ungefär samma problembild här också. Därför tycker jag att det är bra att Socialstyrelsen följer upp det. Det är bra att man har ett fortsatt resonemang med Kommunförbundet också.
Fru talman! Det är bra att Socialstyrelsen följer upp. Men på det här området, som på många andra områden, är det faktiskt bättre att tänka efter före. Den kritik som vi kristdemokrater riktar är inte någonting som vi själva har hittat på, utan det är en massiv kritik som har kommit till uttryck i remissvaren från Kommunförbundet. Detta har vi som partier brottats med när vi har försökt att ta oss an det här förslaget. Jag anser att regeringen borde ha kunnat komma betydligt längre när det gäller att klargöra effekterna. Men där står vi i dag, och då får vi väl nöja oss med den här uppföljningen. Det ska bli intressant att följa detta. Sedan har vi fortfarande kopplingen till barnomsorgen. Det handlar trots allt om två vitt skilda frågor. Nu hamnar vi lätt i torgmötesretorik, och det här är ju en kammardebatt. Men låt mig ändå få understryka en gång till att maxtaxan i barnomsorgen handlar om att stödja en form. Det här förslaget innefattar trots allt olika omsorgsformer. Det är neutralt i det avseendet.
Fru talman! Beträffande den sista frågan vill jag säga att vi kanske har olika åsikter. Vi hade kanske t.o.m. olika åsikter om maxtaxan i barnomsorgen, vilket gör att vi kanske har svårt att hitta varandra på den här punkten och se fördelarna och jämföra dessa två och se att de finns nära varandra. Jag ska gå tillbaka till den första frågan om Kommunförbundet och dess brev. När jag läser Kommunförbundets sista brev till utskottet konstaterar jag att de flesta punkter som man pekar på där gäller brister i dagens system, alltså problem som kommunerna ute i Sverige i dag har med befintligt system. Jag kan beta av många av de punkter som Kommunförbundet spaltar upp och peka på att de handlar om problem som finns ute i kommunerna redan i dag. Därför tycker jag att det är bra att Socialstyrelsen gör en uppföljning. Diskussionerna med Kommunförbundet kommer att fortgå, säkert också när det gäller finansieringen. Jag tycker alltså att det är bra. Jag är nöjd.
Fru talman! Det finns skillnader mellan maxtaxa i barnomsorgen och ett avgiftstak inom äldreomsorgen, och det handlar i första hand om möjligheterna att välja barnomsorgsform inom barnomsorgen, att föräldrarna får välja det som de tycker är bäst för sig och sina barn. Lars U Granberg antydde att det skulle vara valtaktiska skäl som gör att man ställer sig bakom detta. Då vill jag bara tala om att Folkpartiet har lagt fram just dessa förslag långt innan Socialdemokraterna gjorde det. Fru talman! Jag måste säga att jag tror att detta är första gången som jag har varit med om att socialdemokraterna kritiserar dem som stöder regeringens proposition och att man i stort sett faktiskt står bakom den. Man får känslan av att Lars U Granberg tycker att det är besvärande att ha fått så stort stöd för denna propositionen. Lars U Granberg hade kanske av valtaktiska skäl önskat att det hade varit färre som hade stött propositionen.
Fru talman! Nej, jag blev förvånad, inte irriterad på något sätt. Det var så jag uttryckte det. Och jag är fortfarande förvånad. Jag är inte alls rädd för det som nu har skett, att ni har ställt er bakom detta förslag. Däremot tror jag att det finns vissa partier i den här kammaren som kommer att få svårt att förklara sig för väljarna. Det har jag också tydligt uttryckt från talarstolen.
Fru talman! Jag vet inte i vilken utsträckning som Lars U Granberg har följt debatten kring äldrefrågorna under de senaste åren. Om han hade gjort det och läst de motioner som vi har väckt så hade han i alla fall inte behövt vara förvånad över Folkpartiets ställningstagande.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande. Det gör vi från Vänsterpartiet med stor glädje, eftersom vi under lång tid drivit kravet på ett högkostnadsskydd och ett nationellt förbehållsbelopp för äldre och funktionshindrade som har olika insatser av vård och omsorg. Vänsterpartiet har även hävdat vikten av att kommunerna kompenseras för en sådan reform samt att det tydliggörs vad som ska ingå i avgiften, i synnerhet vad som ska omfattas av avgiften i de särskilda boendeformerna. Inte i någon annan vårdform tillämpas skillnader i avgiftssystemet beroende på inkomst. Oavsett vem som besöker en vårdcentral, akutmottagning eller liknande så betalar man en och samma avgift. Så har det inte varit fram till nu inom äldreomsorgen och handikappomsorgen. Vänsterpartiet anser visserligen att det är viktigt att utjämna de ekonomiska skillnader som finns i samhället och att utgifter ska bäras efter förmåga. Eventuella skillnader ska utjämnas via beskattning. Behovet av ett enhetligt och tydligt system för avgifter som ger den äldre och funktionshindrade möjlighet att överblicka sin ekonomi har funnits under en väldigt lång tid. Det är därför glädjande att regeringen nu tillsammans med oss i Vänsterpartiet och Miljöpartiet lägger fram ett betänkande till riksdagen där ett högkostnadsskydd och ett nationellt förbehållsbelopp föreslås. Avgifterna inom äldre och handikappomsorgen har varit föremål för en omfattande diskussion väldigt länge. Avgifterna har varierat kraftigt mellan olika kommuner, och det har i många fall varit svårt för den enskilda att förstå hur avgifterna har varit konstruerade. Alla kommuner har inte heller haft något förbehållsbelopp fastslaget eller tydliggjort vad som innefattas i avgiften. Detta har skapat en otrygghet hos den äldre eller funktionshindrade, vilket i sin förlängning även lett till att man avstått från insatser på grund av ekonomin, trots att man har haft behov av hjälp. Med ett införande av ett högkostnadsskydd och ett förbehållsbelopp för dessa grupper får vården och omsorgen den avsedda karaktären, nämligen att vara generell och ges efter behov. I betänkandet anges även vad förbehållsbeloppet ska täcka, möjligheter att överklaga och få avgiften prövad om särskilda behov finns, vilket är bra. I dag saknas den möjligheten, och det finns även en oklarhet för handläggarna om vad som t.ex. ingår i ett särskilt boende och vad den enskilda själv ska betala utöver avgiften. Det har helt enkelt saknats en helhetssyn, varför den enskilda ofta drabbats av en ohållbar ekonomisk situation. Det handlar dessutom ofta om människor med ett omfattande behov av hjälp och stöd. Fru talman! Vänsterpartiet anser att betänkandet om högkostnadsskydd och förbehållsbelopp också är ett steg mot ökad jämlikhet. Vi vet att kvinnor lever längre men har högre grad av ohälsa. Vi vet att när kvinnor vårdar sin partner ges det mindre hjälp än när män vårdar sin partner. Äldre kvinnor är ur ett ekonomiskt perspektiv utsatta. Enligt SCB:s undersökning är situationen särskilt allvarlig för de äldsta kvinnorna, de som är mellan 75 och 84 år, där inkomsten i medeltal ligger endast 6 % över socialbidragsnormen, och mer än hälften ligger under. Det betyder att för många äldre kvinnor har åldrandet inneburit fortsatt ekonomiskt beroende, antingen av partnern eller av barnen. Därför är denna reform ett välkommet steg mot en jämlikare ålderdom. Välfärden i Sverige har byggts upp av de kvinnor och män som i dag är pensionärer. Den har byggts på generella och individuella rättigheter och skyldigheter. Den har finansierats av skattemedel och syftat till att fördela resurser rättvist och ge alla goda levnadsvillkor. Det är en resursfördelning som också innebär solidaritet mellan yrkesverksamma och icke yrkesverksamma. Vänsterpartiet kan konstatera att utskottets betänkande om högkostnadsskydd och förbehållsbelopp kommer att betyda förbättringar för många av våra äldre och funktionshindrade och att det är en viktig reform för den generella välfärden. Jag har fått många samtal, bl.a. från olika pensionärsorganisationer. Dessa har varit väldigt glada över att detta ska genomföras och att man äntligen har kommit till skott. Jag har en mamma som tjänar på denna reform. Jag har bekanta som har mammor som också tjänar på denna reform. Det är många kvinnor i denna ålderskategori äldre som har en väldigt svår ekonomisk situation och som blir hjälpta. Jag kan också säga att reformen kanske inte tar bort alla orättvisor eller att det blir millimeterrättvisa. Men reformen tar bort väldigt många marginaleffekter, så det är en stor förbättring. När det gäller det kommunala självstyret, som Centern påtalar, så tycker vi i Vänsterpartiet att det är väldigt viktigt med ett kommunalt självstyre. Men vi har sagt att ett kommunalt självstyre inte kan vara heligt när vi ser att det går ut över individer, äldre människor som har en väldigt svår ekonomisk situation. Som jag sade tidigare så finns det faktiskt kommuner som inte har något förbehållsbelopp. Och Sveriges riksdag kan faktiskt sätta sig över sådant. När man ser att individer kommer i kläm är det, tycker jag, vår skyldighet att göra det. Det är anledningen, Kenneth! Kommunalt självstyre är viktigt, men det kan aldrig bli så viktigt att vi ska sätta individer i kläm. Man ska inte heller beskatta ålderdom och skröplighet - det ska kommunerna inte beskatta genom höga avgifter. Till detta med valfrihet osv. återkommer vi i socialutskottet alltid i denna kammare. Enligt en del är valfrihet att kunna välja vårdgivare. Men jag har jobbat inom äldreomsorgen och vet vad de äldre tycker - i alla fall de som jag har pratat med. De vill välja när de vill gå upp på morgonen. De vill välja när de vill komma ut. De vill också välja när de ska gå och lägga sig. Detta är valfrihet för de äldre som jag känner till! Aldrig någonsin har någon äldre sagt till mig: Valfrihet för oss är att vi ska kunna byta vårdgivare. Jag återkommer till kd:s reservation och detta med tandvården. Just nu jobbar man med att få fram en proposition där tandvården finns med. Det är ju gratis undersökningar i särskilda boenden, och jag tror att stor hänsyn kommer att tas i den nya propositionen till just äldre och deras tandvård. Lars U Granberg tog upp detta med uppföljning. Vi tycker att det är väldigt bra att det här nu följs upp av Socialstyrelsen och att det görs en utvärdering för att se vilka problem som det kan bli fråga om. Om det visar sig bli mycket stora problem har vi möjlighet att återkomma till detta.
Fru talman! Jag är precis lika mån som Lena Olsson om att hennes mamma och min mamma, liksom allas mammor och även pappor, ska ha rimliga avgifter i det kommunala systemet och om att det ska vara skäliga förbehållsbelopp. Det är fråga om att ha ett oberoende och tryggt liv. Vi i Centerpartiet är definitivt av den åsikten. Däremot är det, upprepar jag, enligt vår uppfattning fullt möjligt att nå dit med hjälp av rekommendationer, med hjälp av anvisningar och råd, med hjälp av uppföljningar och med hjälp av att trycka på för att få fram de besluten; detta utan att behöva använda sig av lagstiftningssystemet. Det är där som det skiljer; det gäller alltså inte syftet. Lite grann speglar det som Lena Olsson sade att riksdagen ska kunna sätta sig över kommunerna. Det är ett synsätt som jag tycker är väldigt trist. Riksdagen ska fatta beslut och ge förutsättningar, och även kommunal verksamhet och ansvarstagande ska stimuleras. Men man ska inte sätta sig över kommunerna, något som jag, som sagt, tycker är ett trist synsätt.
Fru talman! Jag var kanske lite slarvig i användandet av uttryck, men vad jag sade är väl i stort sett vad detta går ut på. Vi har ju haft en diskussion om just avgifterna, som är väldigt orättvisa. Många individer kommer i kläm. I åratal har det förts diskussioner om de här problemen, om att något måste göras åt dem. När ingenting händer har riksdagen befogenhet att göra någonting, och det har vi nu gjort. Vi vill inte se att individer kommer i kläm. Därför måste vi göra någonting.
Fru talman! Jag måste fråga om Lena Olsson har belägg för det hon säger om att det inte händer någonting. Jag vill påstå att ganska mycket har hänt, men det återstår också saker att göra. Jag tycker ändå att insikt och förståelse, trots att det är och har varit besvärligt ekonomiskt i kommunerna, och även debatten har gjort att det blivit betydligt bättre. Jag tycker inte om att kommunerna svartmålas på det sätt som en del gör, utan jag har förhoppningar om att det med en annan metod går att nå precis samma syfte och om att slutresultatet blir bättre.
Fru talman! Jag ger mig inte alls ut för att svartmåla kommuner; jag har ju själv varit kommunalpolitiker. Att absolut inte någonting händer har jag inte sagt. Däremot går det helt enkelt för sakta. Vi skickar ju med pengar så att kommunerna kompenseras för att kunna genomföra detta, vilket jag tycker är väldigt bra. Från t.ex. min hemkommun har jag inte hört en enda protest om detta, utan man har tyckt att det varit bra att det här görs. Kanske har man då satt det i relation till vad som händer i andra kommuner där avgifterna är väldigt orättvisa. Min kommun ligger väl ganska bra till, men det finns ju andra som utmärker sig. Jag tänker då speciellt på de kommuner som inte infört något förbehållsbelopp alls.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och till propositionen - Vänsterpartiet och Socialdemokraterna förhandlat sig samman om. Anledningen till den här propositionen är väl framför allt den debatt som var under förra valrörelsen om de äldres situation i landet. Jag är säker på att ni lika väl som jag då mötte många äldre människor som uttryckte sin oro och undrade: Hur ska det bli för mig när jag blir gammal? Avgiftssystemet var nämligen väldigt ojämlikt. En mängd rapporter, tidningsdebatter och reportage visade på att man kunde tjäna mycket pengar på att i tid flytta över kommungränsen till en annan kommun där ekonomin såg annorlunda ut med tanke på när man blir äldre. Det är klart att det inte är en rättvis situation mellan äldre människor i vårt land som byggt upp detta land och sett till att vi i dag har den ekonomi och de förutsättningar som vi har. Och det är självklart att gamla människor inte ska behöva oroa sig för om de över huvud taget har möjligheter att söka den hjälp som de bör kunna få när de behöver den på äldre dagar. Framför allt gav många kvinnor uttryck för sin situation och uttryckte rädsla: Vad händer när jag inte längre kan ta hand om min man hemma när han måste ha mer hjälp än han i dag får och mer hjälp än jag kan ge honom? Tyvärr är det ofta så i vårt land att det är kvinnorna som har den lägsta pensionen. Därmed drabbas deras ekonomi väldigt hårt med det avgiftssystem som har varit. Därför fanns det anledning att se till att det i vårt land blir ett mer jämlikt system mellan våra äldre. Jag tycker därför att propositionen är väldigt bra och viktig - en förändring som verkligen är efterfrågad och som det förväntats att vi ska kunna åstadkomma under den här mandatperioden, just för att se till att våra äldre får en bättre och tryggare situation i framtiden. Jag är också glad över att vi i det här förslaget har fått in möjligheten att överklaga. Grunden i en bra demokrati är ju att individen har rätt att överklaga beslut. Jag tror inte att detta kommer att behöva utnyttjas särskilt mycket därför att det här förslaget nog är så bra att väldigt få kommer att behöva överklaga, men man ska ändå ha den rätten och möjligheten. Genom detta kommer det också att ges signaler till oss. Skulle det här vara någonting som behöver justeras därför att vi inte tänkt färdigt eller för att det inte fungerar i alla delar, då ser man det genom överklagandefrekvensen. Det är en signal. Jag tror att en bra demokrati och ett bra samhälle bygger på att individerna också har möjligheter att agera. Det har man genom det här förslaget, som innebär att man också har överklagandemöjlighet. Därför tänker jag inte förlänga debatten mer, utan jag yrkar bifall till utskottets förslag och hoppas att vi i och med detta har gett en mer rättvis grund för äldre människor för att veta hur deras framtid ser ut. Sedan finns det säkert mycket mer som behövs när det gäller vilken vård och omsorg, vilken service man behöver som äldre. Där finns det mycket för kommunerna att även fortsättningsvis ta ansvar för. Jag tror att våra kommunpolitiker utifrån den här propositionen har större möjligheter att få en bra äldreomsorg därför att det också föreslås pengar som ger ett bättre utjämningssystem.

Herr talman! Riksdagens revisorer har granskat hur Regeringskansliet har utfört upphandlingen av konsulter. Ärendet har blivit något politiskt laddat, inte minst mot bakgrund av de många turerna kring Näringsdepartementets upphandling av konsulttjänster i samband med Telia-Telenor-affären. Vid granskningen har det framkommit att det finns brister i rutinerna för upphandling inom Regeringskansliet. Revisorernas kritik är hård. Den delas av bl.a. remissinstanserna - Nämnden för offentlig upphandling m.fl. Just Näringsdepartementet är nu återigen i fokus på ett föga smickrande sätt. Den aktuella affären tog sin början i december 1998, då Näringsdepartementet kontaktade Goldman Sachs för att få hjälp med en sammanslagning av Telia och Telenor. Det gällde bl.a. överläggningarna mellan det norska samferdselsdepartementet. Ingen upphandling i sedvanlig bemärkelse hade ägt rum. Den 20 januari 1999 presenterades en avsiktsförklaring från de två länderna om att Telia och Telenor skulle gå ihop i ett bolag. Den 2 februari besökte Näringsdepartementets statssekreterare Lars Rekke näringsutskottet i riksdagen för att informera utskottets ledamöter om den föreslagna sammanslagningen. Rekke nämnde vid detta tillfälle att Goldman Sachs var statens rådgivare i affären, "upphandlad efter konstens alla regler", och att konsultarvodena skulle uppgå till ca 10 miljoner dollar, ungefär 85 miljoner svenska kronor. Vi i Folkpartiet gick redan samma eftermiddag ut med ett pressmeddelande där vi ifrågasatte arvodenas storlek: "Man måste kunna ställa sig frågan om detta är rimliga summor för konsultarvoden" stod det bl.a. i pressmeddelandet. Tre dagar senare ställde jag själv en skriftlig fråga till näringsminister Björn Rosengren där jag återigen frågade näringsministern om han avsåg att vidta några åtgärder för att begränsa utgifterna för konsultarvoden i samband med Telia-Telenor-affären. Den 10 februari kom Rosengrens svar på frågan. Där skriver Rosengren: "De åtgärder som i första hand vidtas för att hålla nere utgifterna för konsultarvodena är en effektiv och sakkunnig upphandling." Dessutom menade han att sett till värdet på det bolag som skulle skapas med sammanslagningen var konsultarvodena försvarbara. Allt detta förstärkte bilden av att regeringen faktiskt hade upphandlat sina konsulttjänster. Näringsdepartementets PM till Riksdagens revisorer den 30 januari var det först nu som staten band sig för att betala ersättning till Goldman Sachs. Kort därefter ingicks det slutliga avtalet om samgåendet mellan Man betraktade sammanslagningen som genomförd den 18 oktober, men knappt två månader senare samma år beslöt de svenska och norska regeringarna att avbryta samgåendet och riva upp affären. Då fanns det redan en faktura från Goldman Sachs, eftersom fusionen ansågs vara klar. Efter övervägningar bestämde departementet att ersättning skulle betalas ut trots att sammanslagningen redan då hade spruckit. Näringsdepartementet gjorde efter juridiska konsultationer med en utomstående jurist bedömningen att avtal med Goldman Sachs måste fullföljas - det är många som delade den uppfattningen - men några försök att förhandla ned ersättningen gjordes inte. Man måste ställa sig frågan: Är verkligen en affär framgångsrik om avtalet rivs upp mindre än två månader senare? S.k. success feel måste verkligen ifrågasättas. Telenor och upphandlingen av externa tjänster. Vid utfrågningen sade Rosengren att han förutsatte att upphandlingen av tjänster gick korrekt till vid Näringsdepartementet. Det kan man stilla hoppas. När det gäller upphandlingen av finansiella tjänster menade dock Rosengren att man kunde göra vissa undantag från bestämmelserna om upphandling. Detta har starkt tillbakavisats av såväl Riksdagens revisorer som Nämnden för offentlig upphandling i det här aktuella fallet. Rosengren sade dessutom vid samma tillfälle: "Vi har haft en upphandling med Goldman Sachs med anledning av Telia. Jag förutsätter att den affären och den upphandlingen har gått korrekt till." Detta ska då jämföras med å ena sidan det uttalande som statssekreterare Rekke gjorde inför näringsutskottet den 2 februari om att upphandlingen var gjord efter konstens alla regler och å andra sidan konstaterandet i Näringsdepartementets egen promemoria: "Först konstaterades att anlitandet inte behövde ske med sedvanlig upphandlingsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling." Först konstateras det att man har gjort en upphandling, Rosengren svarar att man har gjort det, sedan sägs det att det är klart att man inte gjorde det därför att man inte behövde göra det. Nu, herr talman, ungefär två år efter Telia-Telenor-affärens misslyckande har konsultarvodena åter dykt upp på agendan. Frågan har behandlats i rapporter och förslag från Riksdagens revisorer och riksdagens konstitutionsutskott. Under ärendets gång har många varit upprörda över frågans hantering. Goldman Sachs hade självfallet rätt att få ersättning för sitt arbete. För att man skulle ha haft en chans att stoppa de höga arvodena hade krävts ett agerande från fler än Folkpartiet redan i februari 1999, men regeringen borde ha försökt att förhandla ned ersättningen. Några sådana försök gjordes egentligen inte. Till detta kommer innehållet i den information som vid olika tidpunkter har givits till oss i riksdagen. I början av 1999 i utskottets och i KU-utfrågningen hävdades således från Näringsdepartementet att en upphandling hade genomförts. Då nämndes, herr talman, inte en enda inskränkning i upphandlingsförfarandet. Senare i Näringsdepartementets egen promemoria säger man att en upphandling inte behövde genomföras. Dessutom kunde man inte genomföra någon sådan upphandling därför att det var både för bråttom och för hemligt. Man kan ställa sig frågan: Var det likadant i Norge som var vår motpart vid den tiden? Inte riktigt. Man både genomförde en upphandling och behövde inte hålla det hemligt. Jag tror att svenska folket uppskattar en minister eller regering som håller sig till en version av vad man har gjort eller inte gjort. Låt oss kalla det så att den flexibilitet som Näringsdepartementet här har visat prov på inte är acceptabel. En annan allvarlig invändning mot Näringsdepartementets agerande är att Regeringskansliets förhållningssätt till upphandlingsbestämmelserna får väldigt stort genomslag. Risk finns att andra instanser och organ kan bli slarvigare vid upphandlingar med hänvisning till Näringsdepartementets tidigare agerande. Om man där också betänker att den samlade upphandlingsvolymen i Sverige är ca 400 miljarder kronor per år inser man att detta inte är en liten fråga. 400 miljarder per år i upphandlingsvolym! Man kan dessutom ifrågasätta Näringsdepartementets agerande i ärendet när det gäller att ta till den kritik som har riktats mot förfarandet. Riskdagens revisorer konstaterar att både Miljödepartementet och Utrikesdepartementet tagit till sig av den kritik som framförts om brister i rutiner för upphandling. Även Finansdepartementet jobbar hårt med den kritik som riktats mot det. Enligt Riksdagens revisorer är problemet att det trots kritiken inte verkar att ske någonting på Näringsdepartementet. Departementet har under ärendets gång haft skiftande förklaringar till sitt agerande. Folkpartiet anser att Näringsdepartementet mycket tydligare måste ta kritiken på allvar. Därför anser vi att det inte är tillräckligt med en uppföljning under hösten 2002. Herr talman! Riksdagens revisorer har i sin rapport konstaterat att Näringsdepartementets upphandling av konsulter har präglats av oaktsamhet, oprofessionalism och slarv. Nämnden för offentlig upphandling instämmer i Riksdagens revisorers kritik. Man anser att de påtalade bristerna allvarligt skadar inställningen till upphandlingsbestämmelserna i Sverige. Detta är inte acceptabelt. Det är ord och inga visor. I själva verket är det en verbal teknisk knockout. Herr talman! Till sist: Folkpartiet stöder Riksdagens revisorers förslag till beslut. Vi har däremot ett ytterligare förslag till hur man ska skärpa rutinerna vid upphandling av konsulter inom Regeringskansliet, vilket med all tydlighet vore önskvärt. Därför bör regeringen årligen lämna en skrivelse till riksdagen och redogöra för hur upphandlingen av konsulttjänster görs inom kansliet och de olika departementen. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag undrade länge om Eva Flyborg hade begärt ordet i fel ärende. Det handlade mer om rubriken Folkpartiet och Telia än om den mera grundläggande genomgång som Riksdagens revisorer nu har gjort av konsultupphandlingar i Regeringskansliet. Såväl Riksdagens revisorers arbete som konstitutionsutskottets arbete med det här betänkandet visar ju att riksdagen inte tänker lämna regeringen någon ro. Det gäller den här regeringen och det har gällt alla hittillsvarande regeringar. Man vill inte tro att det också ska gälla alla kommande regeringar, men vad som i varje fall gäller är att vi ska hålla koll på dem. Det här är viktiga frågor. Däremot är inte frågan om Telia-Telenor alls så enkel som Folkpartiet har velat göra den till. Dessutom är det så att de kostnader som i Sverige har legat på det offentliga och som därmed har kunnat granskas låg på bolaget Telenor i Norge. Där behöver kanske Eva Flyborg läsa på ytterligare. Vi i konstitutionsutskottet anser att Riksdagens revisorer har gjort ett bra jobb. De pekar på ett antal viktiga områden. Vi är inte lika hänförda över alla förslag, men processen att Riksdagens revisorer såväl som konstitutionsutskottet håller koll på regeringen är angelägen. Det är viktigt att debatten förs och att regeringen nästa år kommer tillbaka med en rapport om hur man går vidare. Men Folkpartiets förslag om att regeringen ska avge en årlig skrivelse innebär ju bara att man underkänner både Riksdagens revisorers och konstitutionsutskottets funktion. Vi kommer att hålla koll på utvecklingen. Men att införa årliga rutiner tror jag inte alls är någon lösning. Om några år kan det vara helt andra typer av frågor som är de stora frågorna. Det är det som granskningsinstituten är till för. Jag tänker inte ytterligare kommentera Eva Flyborgs anförande. Det innehöll ju snarare frågor som hängde samman med konstitutionsutskottets tidigare granskningsbetänkande. Processen att gå igenom rutinerna för konsultupphandling är däremot en viktig fråga. Jag tycker att konstitutionsutskottets förslag är bra, och jag hoppas att riksdagen kommer att ställa sig bakom det.
Herr talman! För att dröja kvar vid affären Telia Telenor var det bara ett exempel på de konsulttjänster som har kritiserats. Telia-Telenor-affären var ett fiasko från början till slut. Det erkänner man genom att man river upp affären mindre än två månader efter det att den är genomförd. Det kallar jag ett fiasko. Värderingen, placeringen, uppdelningen, det statliga ägandet - allt var fel i den affären. Men för att återgå till den här kritiken tycker jag att det är alldeles för enkelt att slippa undan en så graverande kritik som Riksdagens revisorer utdelar. Det är inte måttliga ord som man använder. Man säger att regeringen har varit slarvig, inkompetent osv. Det avfärdas mer eller mindre av Näringsdepartementet och Björn Rosengren, som inte alls vill ta åt sig av kritiken. Det är också en sak som Riksdagens revisorer tar upp och är oroliga för. De andra departementen har tagit åt sig av kritiken och sagt att de jobbar på den, men Näringsdepartementet har inte gjort det. Det är allvarligt, tycker jag, inte minst med tanke på att det inte handlar om Björn Rosengrens egna pengar. Det inte hans eget checkkonto som drabbas utan det är alla vi skattebetalare som drabbas, eftersom det handlar om våra pengar. Den sammanlagda volymen av den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till 400 miljarder kronor per år. Här har Näringsdepartementet en oerhört viktig roll som ett föredöme och uppvisa ett gott beteende, vilket är precis vad man inte gör. Kritiken borde ha varit mycket hårdare i konstitutionsutskottets betänkande. Det borde ha varit enkelt att gå på Problemet är att detta inte är första gången. Det har gjorts studier som visar att man tidigare har agerat minst lika dåligt, och det blir ju inte bättre. Så varför tror Pär Axel Sahlberg att det blir bättre nästa år?
Herr talman! 400 miljarder är mycket pengar. Vi ska vara tacksamma över att vi har så mycket offentlig upphandling. Det har betytt oerhört mycket för svenskt näringsliv och dess konkurrenskraft. Nu handlar inte det här betänkandet om 400 miljarder konsulter. Eva Flyborg vill återigen diskutera mycket vidare frågor. Det är viktigt att det pågår en granskning. När man lyssnar på Eva Flyborg förväntar man sig ett väldigt kraftfullt förslag om vad som borde göras i stället på temat att Folkpartiet vet bäst. Vi tycker att det är bra att konstitutionsutskottet och Riksdagens revisorer sköter granskningen. Det folkpartistiska förslaget om att begära en årlig redovisning är inte så otroligt kraftfullt. Jag tycker att det är att underkänna de granskningsrutiner och granskningsorgan som vi har. Men det kan möjligen bero på att konstitutionsutskottet inte är begåvat med att ha Eva Flyborg i sitt sammanträdesrum. Då hade det säkert varit mycket bättre.
Herr talman! Det är roligt att höra att socialdemokraterna tycker att Folkpartiet i regel vet bäst. Jag hoppas att även väljarna kommer att tycka det i valet. Det är mycket mer allvarligt än vad man vill göra gällande i betänkandet. Beteendet i Näringsdepartementets är inte nytt. Det har tagits upp flera gånger tidigare, också med Riksdagens revisorers hjälp, men det som har påtalats har inte åtgärdats. Varför tror Pär Axel Sahlberg att det hjälper den här gången när den ledande företrädaren, dvs. ministern, inte vill kännas vid kritiken? På Näringsdepartementet jobbar man inte alls på den som de andra departementen gör. Riksdagens revisorers konstaterar att konsultupphandlingen har präglats av oaktsamhet, oprofessionalism och slarv. Det är hårda ord om man översätter dem till normalsvenska. Jag tycker att man missar hela poängen. Vad är det för fel med att regeringen ska återkomma en gång per år med en skrivelse till riksdagen och redovisar hur duktig den har varit med upphandlingen av konsulter? Vad är det för farligt med det? Varför ska man inte hålla hårdare i skattebetalarnas pengar? Varför kan ni inte gå med på Folkpartiets förslag? Det tycker jag är underligt och en klar brist.
Herr talman! Eva Flyborg undviker sorgfälligt att diskutera de granskningsorgan som vi har. Att heta Folkpartiet är naturligtvis ett bekymmer när man har under, och ibland strax över, 4 % av väljarna bakom sig. Det gör kanske att detta duktiga parti borde välja sig ett nytt folk så att det verkligen blir ett folkparti. Åter till sakfrågan. Det låter på Eva Flyborg som att hon har lösningen på problemet. Men så mynnar det hela ut i att det ska komma ett brev till riksdagen varje år. Den bästa lösningen på problemet är att vi fortlöpande håller granskningen vid liv. Jag håller inte med om att Björn Rosengren så enkelt som Eva Flyborg påstod har avfärdat kritiken. Tvärtom var det, när konstitutionsutskottet genomförde sin granskning, ganska uppenbart att Björn Rosengren allvarligt tog åt sig kritiken när det t.ex. gäller dokumentationen. Däremot är jag inte övertygad om att det i alla lägen i den här typen av affärsmässiga uppgörelser är så alldeles självklart att man kan göra den typen av offentlighet av processen som Eva Flyborg och några till har ansett. Det gjorde vi inte heller i konstitutionsutskottet när vi till slut kom till punkt i den granskningsuppgiften. Det finns ganska mycket man kan säga om det här. Sammanfattningsvis tycker jag att det är utmärkt att vi har processen att Riksdagens revisorer utför sin granskning, att den via konstitutionsutskottet hamnar på riksdagens bord och att vi gör det alldeles klart att vi vill ha förbättringar. Men jag tycker att vi ska vara realister. Vi kommer att diskutera den här saken om ett år igen, om två och om tio år, och det gäller oavsett vilka som befolkar kanslihuset på andra sidan vattnet. Nu handlar det om en översyn av konsultupphandlingarna, och det är den frågan som konstitutionsutskottet lägger på riksdagens bord i dag.

Herr talman!

Jag har roat mig med att gå igenom en del gammal lagstiftning på det här området och ställt en del frågor i utskottet. Jag har försökt att få klart för mig på vilken associationsrättslig grund våra a-kassor vilar. En del menar att a-kassorna är offentligrättsliga korporationer. Andra menar att de är en sorts ekonomisk förening av ideell karaktär. Ytterligare någon menar att de är en organisation baserad på privaträttslig grund som hanterar offentliga medel och som delvis har offentliga uppgifter. Oavsett vilket är det en tradition i Sverige att arbetslöshetskassorna sköts av svensk fackföreningsrörelse, och har gjort det på ett utomordentligt sätt under många år. De har ibland ifrågasatts av olika skäl. Men det finns ingen här i kammaren i dag som vill ändra den ordningen. Nu är det alltså första gången som en lagstiftning kommer till, om kammaren följer betänkandets text och därmed propositionen, som lyfter in offentlighetsprincipen i ett delvis privaträttsligt grundat område. Man kan fundera över vad det kan leda till för andra som sköter offentliga medel på entreprenad. Det torde komma andra lagstiftningsförslag så småningom för t.ex. friskolor, enskilt ägda sjukhus och vårdinrättningar. De bör också följa någon typ av offentlighetsprincip. Det ser i alla fall jag som en nödvändighet för att likställa medborgarna. Ska då arbetslöshetskassorna leva med en offentlighetsprincip i någon mening, och också lära sig nya sekretessregler och den försiktighet som måste iakttas när man lämnar ut uppgifter till andra myndigheter, måste man, om man gör det på ett bra sätt, ha tid på sig att lära sig det hela. Därför har a-kassornas samorganisation begärt mer tid i övergångsreglerna. Det sammanfaller med den motion som Kenneth Kvist och Vänsterpartiet står bakom som säger att ikraftträdandet av denna nya lagstiftning inte kan ske förrän den 1 juli nästa år i stället för den 1 januari. Det har utskottet enhälligt ställt sig bakom. Vi tar dessa bekymmer, tröskelbekymren, på fullaste allvar och säger att ikraftträdandet ska ske först den 1 juli. Arbetsmarknadsutskottet har beretts tillfälle att yttra sig. Många andra har också tyckt till. Man menar att detta är ett bra sätt att öka möjligheten för den enskilde att få snabb service, men också att minska missbruk och fusk, vilket ju ändå förekommer inom det här systemet. Därför har också utskottet gått Moderaterna till mötes när man säger att det är viktigt att regeringens föreskrifter är så precisa att man klarar av att hantera den personliga integriteten gentemot den offentlighetsprincip och det informationsutbyte som det här gäller. Att som Inger René talade om försöka lagstifta i varje enskilt fall när det gäller de här föreskrifterna har kammaren vid flera tillfällen tidigare avvisat. Det finns en stor möjlighet för Regeringskansliet att kommunicera de här föreskrifterna med olika andra myndigheter så att de hamnar rätt, och det är vi i konstitutionsutskottet som ska granska att regeringen gör det här på ett riktigt sätt. Jag litar på att regeringen följer de precisa skrivningar som utskottet har och gör föreskrifterna på ett sådant sätt att myndigheterna och a-kassorna kan hantera detta nya uppdrag att öka informationsutbytet mellan sig. Därför yrkar jag bifall till betänkandet och därmed avslag på den enda motion som jag hörde att Inger René yrkade bifall till.

Herr talman! Jag har ju redan kommenterat detta. Jag tror att det skulle bli väldigt otympligt att varje gång en föreskrift ska utformas diskutera detta i kammaren. Jag tror att man ska försöka följa det gängse mönstret att föreskrifter i den här meningen görs av Regeringskansliet, kommuniceras mellan myndigheter och fastställs. Sedan är det vi i kammaren och i vårt utskott som ska granska att det sköts på ett bra sätt. Jag tror att det skulle bli en orimlig arbetsbörda för den här kammaren att ta sådana debatter i så precisa frågor.

Herr talman! Vi har skilda synpunkter på just detta område, men vi kan väl vara överens om en sak, och det är att vår skrivning tillmötesgår de farhågor som Inger René har vädrat vid flera tillfällen - och det har även jag gjort. Jag tycker inte heller att det ska vara möjligt för någon att via ett utlämnande av handlingar kunna spåra en föreningstillhörighet hos den enskilde. Det ska vara absolut förbud, och en absolut säker brandvägg mot den här sortens intrång. Man ska inte kunna använda våra offentliga register i något enda avseende för att kunna spåra vilken politisk åsikt du har, vilken religionstillhörighet du har, vilken föreningstillhörighet du har eller något annat som hör den personliga integriteten till. Det kan man inte heller. Vi har krävt att det ska vara sådana säkra system och sådana brandväggar att inte den risken ska finnas. Om vi ställer det kravet på regeringen måste regeringen följa det. Skulle regeringen inte göra det kommer ju det om inte annat att leda till en granskningsdebatt i vårt utskott. Då måste naturligtvis regeringen följa det beslut som fattas.

Herr talman! I detta betänkande behandlas som tidigare sagts förslaget om ökat informationsutbyte mellan försäkringskassor, Riksförsäkringsverket, CSN, länsarbetsnämnderna och arbetslöshetskassorna. Vi anser att det är en välkommen reform och att regeringen har anvisat en bra lösning på de problem som föreligger. Varför är det viktigt att vi får den här reformen? Jag delar den uppfattning som Kenth Högström gav uttryck för, att det blir bättre service för de enskilda men också bättre kontroll, och därmed bättre trovärdighet, i systemet. Det tidigare kontanta arbetslöshetsunderstödet utbetalades via länsarbetsnämnderna men ligger i dag i a-kassorna som ett grundbelopp. Vi har länge drivit linjen att vi vill att aktivitetsstödet ska föras över till arbetslöshetsförsäkringen. Utredningen om utbetalning av aktivitetsstöd följer nu glädjande nog denna linje. I dag har det utbetalats via försäkringskassorna. Anledningarna till denna vår linje, som nu tycks vinna gehör, är för vår del två. Den ena anledningen är att det här undanröjer de betalningsstörningar som i dag uppstår och som drabbar de enskilda. Den andra anledningen är att allt pekar på att en överflyttning till a-kassesystemet skulle förbilliga och förenkla hanteringen avsevärt. Integritetsfrågorna när det gäller registeruppgifterna och samarbetet är naturligtvis allvarliga och mycket viktiga. Men de regler som förordas i propositionen och av utskottet är enligt vår mening tillfyllest. Av de föreslagna förändringarna inom personuppgiftslagen framgår att CSN och arbetslöshetskassorna bara får behandla personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål samt att behandlingen ska vara nödvändig i förhållande till de tillåtna fall som räknas upp i lagen. Eftersom handläggningen av arbetslöshetsersättningen i stort är myndighetsutövning är det rimligt, som regeringen förordar, att det finns en möjlighet till allmän insyn. De invändningar som rests från fackligt håll, bl.a. att förslagen kan minska förenings och förhandlingsrätten, kan inte anses som relevanta eftersom a-kassesystemet är skilt, och ska så vara, från övrig facklig verksamhet. Det är ju t.ex. möjligt att vara med i en a-kassa utan att tillhöra fackföreningen som bär ett liknande namn. Detta gör enligt min mening att också moderatreservationens hänvisning till Även de invändningar som har rests från fackligt håll om att förslaget förhindrar ett informellt utbyte faller, då PUL redan, vilket både regeringen och utskottet framhåller, inte medger något sådant informellt utbyte i dag heller. Vi finner det alltså helt rimligt att reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess ska göras tilllämpliga på arbetslöshetskassornas hantering av akasseärenden. Det är bra för alla att det formas ett system med tydliga regler, att systemet formas på ett sådant sätt att kontrollmöjligheterna blir bättre och att därmed legitimiteten upprätthålls och stärks. Så blir nämligen fallet, menar vi, när man kan upptäcka fusk bättre och därmed också få det fusk som förekommer att minska. Ingen är ju betjänt av ett system som dräneras genom att kunna utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Centerpartiet har en reservation, som man inte har yrkat bifall till i den här debatten, där man tar upp den ökade användningen av ramlagstiftning som ett problem. Rent principiellt ligger det mycket i det. Vi åser själva med stor oro att alltmer av lagstiftningen tycks skötas genom ramlagar, vilka sedan får konkretiseras av regering och myndigheter. Det bör allmänt analyseras om detta innebär att riksdagen frånhänder sig faktisk beslutsmakt. I det här fallet tycker vi, i likhet med vad Kenth Högström påpekar, att praktiska skäl talar för att en ramlagstiftning måste accepteras. Annars skulle det bli otympligt, då riksdagen skulle få blanda sig i en massa konkreta ärenden - hur mycket kan vi naturligtvis diskutera. Men det skulle också kunna ändra riksdagens roll. Det är dock regeringen som styr riket under de lagar som riksdagen beslutar. Herr talman! Eftersom det införs en rad regler som är nya, inte minst för a-kassornas personal, har vi påyrkat att ikraftträdandet skulle uppskjutas från den 1 januari till den 1 juli.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

Herr talman! Jag ska börja med att yrka bifall till reservation 3. Nu behandlar vi alltså ett av flera betänkanden som på olika sätt berör och påverkar den personliga integriteten. Centerpartiet har vid upprepade tillfällen och i motioner tydligt markerat vikten av att frågor som berör just den personliga integriteten ska vara preciserade i lag. Därför har vi principiella invändningar mot att integritetsfrågor hanteras i ramlagstiftning, typ den vi har att besluta om i dag. Centerpartiet ställer sig bakom betänkandet i stort. Vi delar visserligen uppfattningen att ett ökat utbyte av information mellan försäkringskassorna, Riksförsäkringsverket, arbetslöshetsförsäkringarna, socialförsäkringarna och Studiestödsnämnden bör komma till stånd, men vi anser också att den ökade tillgängligheten och det ökade utbytet av personuppgifter via elektronisk information kan leda till intrång i den personliga integriteten. Därför vill vi att regeringen återkommer till riksdagen med preciseringar om vilken typ av uppgifter som ska vara tillgängliga samt vilken yrkeskategori inom respektive myndighet som ska ha denna tillgänglighet.

Herr talman! Jag vet inte om jag är den enda av oss KU-ledamöter som har arbetat handgripligt med a-kassan. Jag har arbetat i många år med a-kassan, och jag vet hur systemen fungerar. Det här med den personliga integriteten och att man inte ska kunna få reda på om en person är fackligt ansluten är mycket lätt att åtgärda i de system som finns i dag. Sedan är det faktiskt många personer i dag som är medlemmar i a-kassan utan att vara fackligt anslutna. Men detta har alltså bara att göra med vilket system man har i datorn. Det är mycket lätt att åtgärda. Det är väldigt bra att det här förslaget kommer. Vi som jobbar med a-kassan har många gånger upplevt problem med att kunna få fram t.ex. om en person har gått sjukskriven. Det här handlar ju om att beivra bl.a. fusk - men inte bara det. Någonting som också har varit ett problem är att personer får fel dagersättning, t.ex. från CSN, därför att man har skickat dem runt - det här får du gå till dem med osv. Nu kan man på ett mycket enkelt sätt hjälpa personer att få rätt ersättning. Det är väldigt bra, och det är efterlängtat. Det här med den personliga integriteten och föreningstillhörigheten är alltså mycket lätt att åtgärda. Det kommer också a-kassorna att göra. Men de ville ha det här halvåret på sig för att kunna anpassa systemet efter den nya offentligheten.

Herr talman! Det här betänkandet har i mina ögon en ganska märklig bakgrund. Ärendet är inte särskilt stort, men regeringen vill nu plötsligt inte ta beslut och inte stå för sina handlingar. Bakgrunden är att regeringen i december förra året, på förslag från Konstnärsnämnden, beslutade att ge 157 personer s.k. livstidsgaranti, vilket innebär en ersättning till kulturarbetare med ca 185 000 kr per år livet ut. Bland mottagarna fanns en konstnär som bl.a. gjort sig känd för att ha tecknat antisemitiska teckningar, som också publicerats i t.ex. skrifter mot judar. Det här väckte minst sagt viss uppmärksamhet i massmedierna och stark kritik. Även statsminister Göran Persson avkrävdes en kommentar till regeringsbeslutet, och han sade då till Göteborgs-Posten: "Gjort är gjort. Jag har väldigt svårt att tro att det kan ändras nu." Det är väl inte så långsökt att tolka yttrandet som att beslutet kanske inte var så lyckat men att det inte var någonting att göra åt det. Nu stämde inte det riktigt med verkligheten, för det fanns faktiskt någonting, och finns, att göra åt saken. Vad Göran Persson med säkerhet inte var medveten om var att garantin enligt stadgarna ska omprövas i december varje år av regeringen. Jag förstår att han inte var medveten om det, liksom han inte var medveten om vilka kulturarbetare och konstnärer som fått livstidsgarantin. Det är inte rimligt att kunna alla detaljer i alla regeringsbeslut. Dock gissar jag att regeringen under tidigare år, via Kulturdepartementet, kanske inte undvikit att genom pressmeddelanden tala om att man i december varit alla goda gåvors givare till dem som fått livstidsgarantierna. Mot den här bakgrunden, att det inte är rimligt att kunna alla detaljer, har jag förståelse för att regeringen nu föreslår att Konstnärsnämnden tar över beslutsfunktionen i framtiden. Det som upprör mig är att regeringen inte vågar ta ansvar för beslutet i år. Man lägger fram ett förslag som innebär att förändringen ska träda i kraft redan den 1 december för att slippa ta tag i problemet, för nu är man väl medveten om vilket kontroversiellt beslut det handlar om. Jag vet inte om avsikten var att detta skulle smygas igenom i den tjocka budgetpropositionen som kom i september, men så lätt gick det inte. Från Folkpartiets sida anser vi att förändringen, som vi ställer upp på, ska ske i sedvanlig ordning, dvs. från årsskiftet 2001/02. Detta för att regeringen, i väl medvetet tillstånd den här gången, ska få tillfälle att ta ställning till livstidsgarantierna och ta ställning till om en konstnär med den bakgrund som jag visat på ska premieras med en statlig livstidsgaranti. Regeringen borde alltså inte få smita undan det här. Göran Persson borde få gå ut och säga att man nu har tagit ställning och tar ansvar för det, innebärande att man har följt stadgarna och beslutat om man vågar gå emot praxis och avbryta en livstidsgaranti eller om man inte vågar. Det här är inte någon form av hot mot yttrandefriheten eller mot konstens frihet. De aktuella teckningarna är inte anmälda som hets mot folkgrupp. Det vi vänder oss emot är att en konstnär med den sortens verk i sin mapp ska bli belönad av samhället och därigenom få stöd för sina alster. Det måste vara så man uppfattar det. Det går inte heller, enligt mitt förmenande, att hävda att konstnären får livstidsgarantin för en massa andra saker han gjort. Konstnärskapet är en helhet och i den finns det här som en så beklaglig del att det inte ska belönas. För synpunkterna att regeringen även i år borde fatta beslutet har vi också fått stöd från kristdemokraterna och moderaterna. Det gläder mig. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Kulturutskottets debatt i kammaren i dag handlar om överföring av beslutanderätten beträffande inkomstgarantier till konstnärer från regeringen till Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond. Herr talman! Jag vill börja med att säga att utskottet är enigt i frågan att föra över beslutanderätten till Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond. När det gäller tidpunkten för ikraftträdandet innebär regeringens förslag att föra över beslutanderätten den 1 december 2001 att den prövning av nya och tidigare beslutade inkomstgarantier som kommer att ske under december 2001 görs av Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond. Utskottet anser inte att övergången till den nya ordningen bör skjutas upp till 2002, eftersom omprövning sker i december månad varje år i samband med att nya inkomstgarantier prövas. Av förordningen framgår att den som innehar inkomstgaranti varje år under sin livstid erhåller ny inkomstgaranti, om ej synnerliga skäl föranleder annat, precis som Lennart Kollmats sade. Herr talman! För att skapa ekonomisk trygghet i det konstnärliga arbetet infördes systemet med garanterad inkomst för konstnärer redan på 60-talet. Från början kallades garantierna för konstnärsbelöning och var ett komplement till det dåvarande systemet med stipendier. 1975/76 lämnade regeringen en rad förslag om förbättringar av konstnärernas villkor, och då infördes också benämningen inkomstgaranti för konstnärer. Delegeringen av beslutanderätten när det gäller inkomstgarantin till den föreslagna Konstnärsnämnden ansågs redan 1976 fullt tänkbar, men uppgiften att utdela inkomstgarantier till konstnärer skulle tills vidare ligga kvar hos regeringen. I dag fungerar det så att Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond lämnar förslag till regeringen, som utan innehållslig prövning beslutar enligt förslag. Inkomstgarantin är den enda ersättningsform på konstnärsområdet som regeringen fattar beslut om. Med dagens synsätt är det främmande att regeringen beslutar om innehavare av inkomstgaranti. Och det finns inga sakliga skäl för att behålla den ordningen. Det är vi också överens om i utskottet. Prövning av nya och omprövning av tidigare beslutade inkomstgarantier görs av Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond. I stället för att lämna över förslag till regeringen för beslut ska de enligt förslaget besluta själva. Än en gång vill jag påpeka att regeringen har fattat beslut enligt förslag från Konstnärsnämnden utan egen prövning. Enligt utskottets mening bör prövning och beslut följas åt. Eftersom prövningen är i december och görs av Konstnärsnämnden är det enligt utskottet lämpligt att överföra beslutanderätten från den Herr talman! Enligt reservationen välkomnas förändringen av ordningen för utdelning av inkomstgaranti till konstnärer. Den anses också välgrundad. Om man tycker så innebär det väl att man har stor tillit till Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond, som enligt förslag ska pröva, ompröva och besluta om inkomstgarantier till konstnärer. Herr talman! Jag yrkar bifall till förslaget i kulturutskottets betänkande och avslag på motionen.
Herr talman! Jag undrar lite grann, det har fungerat på det sättet i 25 år att regeringen fattat beslutet. Oberoende av om man har prövat förslaget eller inte har man fattat beslutet. Jag utgår från att även Eva Arvidsson tycker att regeringen har ansvar för sina beslut. Vad tror Eva Arvidsson att skälet är till att man har kommit på att ändra beslutsordningen just nu, efter en ganska stor massmediadebatt i våras? Det är den ena frågan. Det Eva Arvidsson läste upp, nästan från förordningen från 1976 om de synnerliga skäl som kan finnas för att avbryta en livstidsgaranti, är riktigt. Min andra fråga är: Vilka kriterier anser Eva Arvidsson ska gälla för att tillämpa den delen av förordningen, dvs. avbryta livstidsgarantin?
Herr talman! De kriterierna har Konstnärsnämnden, som prövar detta. Jag tycker inte att det är vår sak här i kammaren att ta ställning till vilka som ska ha inkomstgaranti eller vilka som inte ska ha det, vad som ska omprövas och inte omprövas. Den prövningen har legat hos Konstnärsnämnden tidigare. Enda skillnaden är att beslutanderätten nu formellt förs över. I praktiken har det faktiskt varit så att regeringen inte innehållsligt har prövat de förslag som har kommit från Konstnärsnämnden, utan regelmässigt fattat beslut efter förslag. I praktiken är det ingen större skillnad mot detta. Jag tycker att det är naturligt att man för över beslutanderätten nu, eftersom omprövningen sker i december.
Herr talman! Jag har aldrig sagt annat än att vi här i riksdagen självfallet inte ska ta ställning till vem som ska ha och inte ska ha, utan jag frågade om kriterierna för "synnerliga skäl". Det är uppenbart att regeringen undviker att ta ställning till orden synnerliga skäl. Det tycker jag faktiskt är rätt fegt, inte minst mot bakgrund av väldigt bra kampanjer om kunskap om Förintelsen och regeringens uttalade kamp mot rasism, antisemitism och liknande. Det var regeringen som beslutade i det här fallet som blev så omdebatterat, då tycker jag också att den borde ta sitt ansvar när möjligheterna faktiskt finns att göra det i december om man förlägger beslutförändringen till den 1 januari 2002.
Herr talman! Vi tycker att det är naturligt att föra över detta så snabbt som möjligt, eftersom prövningen sker i december månad. Annars går det ytterligare ett år. Konstnärsnämnden prövar och beslutar och har också föreslagit det som Lennart Kollmats vänder sig emot. De får ta ansvar för sitt förslag som de har gett och som regeringen utan innehållslig prövning har fattat beslut om. Det är precis det de ska göra i december. Vi tycker att det är lämpligt att prövning och beslut följs åt, som jag sade tidigare.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström och Rigmor Stenmark har till statsrådet Lars-Erik Lövdén ställt frågor som rör bostadsbidraget. Arbetet är så fördelat att bostadsbidraget ingår i den ekonomiska familjepolitiken och därför ska jag svara på frågorna. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Ulla-Britt Hagström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra möjligheterna för makar och sammanboende med barn att få del av bostadsbidraget. Rigmor Stenmark har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta dels för att öka träffsäkerheten i bostadsbidraget och dels för att familjer som fått för lite bostadsbidrag ska få bidraget utbetalt inom rimlig tid. Ulla-Britt Hagström menar att den stora minskningen av bostadsbidragsanslaget efter 1997 inte kan förklaras av en bättre tillgång på arbetstillfällen. I stället beror, enligt hennes uppfattning, den stora minskningen i huvudsak på införandet av individuella inkomstgränser och begränsningar av den bidragsgrundande bostadsytan. Regeländringarna som infördes 1997 medförde att antalet hushåll med bostadsbidrag minskade jämfört med 1996, dvs. minskningen var en direkt effekt av det nya regelverket. Den ytterligare minskning som skett därefter beror inte på reglerna, eftersom regelverket i princip har legat fast sedan 1997, utan i huvudsak på den mycket goda samhällsekonomiska utvecklingen som skett efter 1997. Utgifterna för bostadsbidraget styrs främst av utvecklingen av makroekonomiska faktorer som t.ex. arbetslöshets-, sysselsättnings-, inkomst och bostadskostnadsutvecklingen. Det innebär att det framför allt är den ekonomiska utvecklingen som avgör om kostnaderna inom bostadsbidragssystemet ökar eller minskar. Den ökade sysselsättningen har inneburit att allt färre är i behov av bostadsbidrag. Antalet samboende hushåll med barn som är beroende av bostadsbidrag har minskat mer än ensamstående hushåll med barn. Ensamstående har i regel lägre hushållsinkomster än samboende. Det är därför inte förvånande att bostadsbidraget i dag i stor utsträckning går till ensamstående föräldrar, eftersom det är vid låga inkomster som bostadsbidraget utbetalas. Rigmor Stenmark efterfrågar åtgärder som ökar träffsäkerheten i bostadsbidragssystemet. Riksförsäkringsverket har i en analys av resultatet för inkomstavstämningen 2001 konstaterat att träffsäkerheten i det preliminära bostadsbidraget i princip är oförändrad jämfört med tidigare års avstämningar. Bostadsbidrag till barnfamiljer ger en marginaleffekt på 20 % i de inkomstlägen där de trappas av. Många föräldrar får då marginaleffekter vid en ökad inkomst. Återbetalningskravet blir därför en direkt följd av de marginaleffekter som bostadsbidraget ger upphov till. Möjligheten att öka träffsäkerheten i det preliminära bostadsbidraget så att det bättre överensstämmer med det slutliga är beroende av de uppgifter som bidragshushållen lämnar till försäkringskassan vid ansökningstillfället samt i vilken utsträckning hushållen anmäler inkomständringar. Riksförsäkringsverket konstaterar att det fortfarande endast är ca Regeringen lämnade under våren 2001 ett uppdrag till Riksförsäkringsverket att se över hur informationen till bidragshushållen kan vidareutvecklas för att kunskaperna om bl.a. kriterierna för eftergift och anmälningsskyldighet kan förbättras. Syftet med informationsinsatserna är att öka kunskaperna om reglerna, men också att verka som en påminnelse om vikten av att t.ex. anmäla inkomständringar. Regeringen har också i propositionen 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor föreslagit att vidga rätten att få ansökan om eftergift prövad vid återbetalning av bostadsbidrag. Sammantaget bör detta öka träffsäkerheten så som Rigmor Stenmark efterfrågar. Familjeutredningen överlämnade sitt betänkande till regeringen under våren 2001. Utredningen har särskilt granskat bostadsbidragets effekter för hushållen och de marginaleffekter det ger upphov till. Beredning av betänkandet pågår för närvarande inom Regeringskansliet. Regeringen avser att inom ramen för denna beredning göra ytterligare analyser av bostadsbidragets roll och framtida utformning.

Fru talman! Jag vill tacka för svaret på min interpellation och gläder mig att tillsammans med Centerns Rigmor Stenmark och Vänsterns Owe Hellberg få diskutera dessa frågor, även om vi har agerat mycket olika vad gäller bostadsbidraget. Min förhoppning är att detta samtal ska leda vidare till ett samarbete som ytterst gynnar barn i familjer med svag ekonomisk ställning. Förändringen av systemet 1996 har tyvärr slagit ut en stor andel familjer från att kunna ha råd med ändamålsenliga bostäder. Jag citerar från regeringens proposition: Målet för bostadspolitiken är att alla ska ges samma förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar. Boendemiljön ska bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Detta har regeringen raserat. En successiv nedgång av anslagen från 9,2 miljarder 1995 till 2002, har förstärkt den fattigdomsfälla som statsrådet Ingela Thalén nu vill finna en utväg ur. Fru talman! Den stora minskningen beror till stor del på den individuella prövning som infördes i stället för den samlade familjeinkomsten som bidragsgrundande inkomst. Begränsningen av den bidragsgrundande bostadsytan ledde till att familjer fick lämna egnahemsboende för att hyra lägenheter med mindre yta, men, märk väl, med högre hyra än tidigare. Det bostadspolitiska stödet har i dag i huvudsak blivit ett stöd för ensamstående boende i hyresrätt. Är det så regeringen vill ha det? Ska inte alla kunna bo i områden med blandade upplåtelseformer och kunna ha en viss valfrihet? Eller har regeringen släppt kravet på att varje barn ska ha tillgång till eget rum? En annan orsak till regeringens minskade kostnader är att man skrämmer bort människor som är behöriga att söka bostadsbidrag, genom att en stor grupp människor ofrivilligt sätts i skuld. Hushållens bostadsbidragsskuld till staten är i år 570 miljoner kronor. Vi kristdemokrater har sedan några år tillbaka begärt att få halvårsvisa avstämningsperioder för bostadsbidragen, så att t.ex. studenter under våren och med arbete under hösten ska kunna ha det bostadsbidrag de behöver under första halvåret utan att det ska visa sig att de har en påtvingad skuld till hösten. Och än värre, att människor inte av ekonomiska skäl ska fortsätta att vara arbetslösa trots att de har tillgång till ett arbete. Den skräckrunda och det antal brev vi erhöll från många människor 1999, då 200 000 hushåll skulle betala tillbaka 670 miljoner kronor, vill vi inte uppleva en gång till. Detta gör att det finns ett antal människor som hellre går genom eld och vatten än söker bostadsbidrag. Vid bostadsutskottets utfrågning om bostadsbidragen hävdade bl.a. Boverket att bostadsbidraget är ett mycket viktigt selektivt stöd. Vi kristdemokrater vill höja bostadsbidraget med i snitt 100 kr per barn och hushåll och har med 730 miljoner extra i vår budget för att göra om systemet.

Fru talman! Tack statsrådet Ingela Thalén och tack även meddebattörer. Tack för svaret och den här möjligheten att diskutera spörsmål kring bostadsbidraget. Min fråga har jag ställt också utifrån den offentliga utfrågning som vi i bostadsutskottet hade med experter från våra myndigheter. Det var en bra utfrågning som gav klarläggande svar på hur det nya systemet har fungerat i praktiken. Syftet med förändringen av bostadsbidraget var ju trefaldigt, och det var någonting som vi i Centerpartiet ställde upp på när det begav sig. Det första var att minska statens utgifter för bidragskostnaderna, det andra att öka träffsäkerheten och det tredje att uppnå och bibehålla fördelningspolitiska mål. Från Riksförsäkringsverkets sida deklarerade man klart under den här utfrågningen att kostnaderna för staten har gått ned. Det kan vi också klart konstatera när vi följer budget, bokslut och sådana saker, men syftet som handlar om träffsäkerheten hade man inte nått. 40 % får för mycket, 40 % får för lite och endast mellan 17 och 20 % av människorna får helt rätt. Det är alltså ett helt klart underkänt system, och det måste man se över. Vad gäller det fördelningspolitiska målet var svaret följande, och jag ska be att få citera från s. 2 i det preliminära protokollet, som har gått ut nu från den här utfrågningen: "Främst är det den nya lagstiftningen, som innebär att vi gör en individuell prövning av inkomsten som gör att fallet mellan 1996 och 1997 är väldigt kraftigt. Men det här fortsätter ju. Det beror på de goda tiderna, löneökningarna. Löneökningarna på två löner slår igenom betydligt mer än om man bara har en lön. Vi ser att det går ned väldigt kraftigt, ca 50 %. För de ensamstående med barn, som till 90 % är kvinnor, är ökningen betydligt mindre. Den är 13 % under den här perioden. Det här stämmer väldigt väl med andra siffror på hur fördelningen och resurserna har sett ut i Sverige under slutet av 1990 talet. De som inte har fått del av den stora tillväxten har framför allt varit ensamstående med barn och ensamstående mammor. Här ser vi att bostadsbidraget trots allt har lyckats skydda den här gruppen relativt väl." Vad gäller det fördelningspolitiska målet var bostadsbidraget relativt väl godkänt. Men det som jag framför allt reagerade på i den redovisning som vi kan följa i utfrågningen var att träffsäkerheten var så dålig samt att de oftast ensamstående mammorna som ändå hade rätt till det här bostadsbidraget inte får sina pengar förrän efter två år efter rättelse. Det var också en av mina frågor till ministern i dag, och jag vill upprepa den frågan: Vilka åtgärder avser ministern vidta för att de här familjerna, oftast ensamstående med barn, får bidraget utbetalt i rimlig tid? Jag tycker inte att det är rimligt att en ensamstående mamma ska få vänta på sina rättmätiga pengar i två år. Hon behöver pengarna just för dagen; det är ju så. Min andra fråga upprepar jag också, när det gäller träffsäkerheten. Svaret som jag kan se här, som Ingela Thalén ger, är att man ska öka informationssatsningarna. Ja, det har vi sagt från utskottet också, men jag är nästan beredd att i dag fråga: Vilken informationssatsning? Det är bra att informationen är bra till bidragstagarna, men jag önskar att informationen också ges klart och tydligt från regeringen till dem som handlägger ärendena.
Fru talman! Jag vågar säga att alla partiföreträdare i bostadsutskottet är för bostadsbidragen som en del i ett bostadspolitiskt mål. Frågan är om det uppfylls i dag. Regelsystemet från 1997 har ju halverat antalet bidragshushåll och kostnaderna för staten. Utskottet har i flera omgångar diskuterat det här regelverket, hur det fungerar och utfallet av det och har fört fram det i olika betänkanden, och jag tycker inte att vi i bostadsutskottet har fått några bra svar på våra frågor. De svar vi har fått är en hänvisning till den familjepolitiska utredningen. Tyvärr måste jag nog säga att den familjepolitiska utredningen inte ägnade sig särskilt mycket åt bostadsbidragsreglerna, hur de fungerar och hur de har fallit ut. Och mycket riktigt: Det vaga intresset för detta innebär också att man helt enkelt föreslår att bostadsbidraget ska avvecklas. Som vänsterpartist kan jag deklarera i dag i en liten passning till regeringen att det kommer vi inte att acceptera. Bostadsutskottet hade också en hearing om bostadsbidragen, för att vi tycker att det i dag är vi som bevakar de här frågorna betydligt bättre än regeringen. Där slog man fast att stödet till barnfamiljerna går främst till boende i hyresrätt och ensamstående med barn, och man kan säga att det är ett kategoristöd i dag, inte ett bostadsstöd i allmän mening. När det gäller ungdomsbostadsbidraget så går det enbart till studenter, och då blir ju 28-årsgränsen för ungdomsbostadsbidraget närmast obegriplig och orättvis. Studenter har nämligen betydligt mera varierad ålder än så, och får det alltmer framöver. De som är över 28 år och ensamstående fick bostadsbidrag i början av 90-talet. Det togs bort som en del i en budgetsanering - resten har varit del av andra budgetsaneringar. Hur de har det i dag vet ingen. Däremot vet jag att många har bostadskostnader på över 40-50 % av disponibel inkomst. Sista folk och bostadsräkningen som vi hade är från 1990, så kunskapen är liten om de här familjernas och de ensamståendes situation, och de blir också fler och fler. Det jag vill fråga ministern är: Hur länge ska vi vänta på en riktig utvärdering av bostadbidragssystemet och hur det används som ett bostadspolitiskt instrument? Jag tycker inte att den familjepolitiska utredningen ger några som helst svar på den frågan.
Fru talman! Jag ber att få tacka frågeställarna för de synpunkter och frågor som har kommit, och ska börja med att säga att vi har en gemensam uppfattning i att det är viktigt med en god bostad. Det är också viktigt att främst familjer med barn kan efterfråga en bra bostad, och jag delar uppfattningen att vi ska ha kvar och slå vakt om en generös bostadsyta för barnen. Jag menar att det nuvarande bostadsbidraget är en bra grund; vi har en god bostadsyta för barnfamiljer i det bostadsbidragssystem vi har i dag. På frågan om det finns någon avsikt att ta bort bostadsbidraget som selektivt stöd kan jag svara att det inte finns någon sådan avsikt. Däremot är det riktigt, vilket Fattigdomsfällan beskriver, att det finns ett bekymmer i det här selektiva stödsystemet liksom i en del andra direktstöd som bygger på den inkomst man har, och det är att det finns tröskeleffekter, framför allt när det gäller kvinnors löner, som innebär att man fastnar i en fälla. Därför måste man hela tiden följa upp och se på vilket sätt man kan underlätta för både ensamhushåll och för tvåförsörjarhushåll att öka arbetstiden eller gå från studerandetid till förvärvsarbete utan att man för den skull sammantaget får mindre inkomster i hushållet än vad man hade innan. Det här är ett viktigt uppdrag. Det betyder att man hela tiden måste anpassa de här situationerna efter varandra. Alla tre talarna har frågat om utredningen om fattigdomsfällan. Som jag sade i mitt första svar bereds den utredningen nu, och det är möjligt att resultatet av den beredningen blir att vi bryter ut en del frågor och gör en särskild analys av dem. Till den problematiken hör bl.a. frågorna om underhållsstödet och om bostadsbidragets funktionssätt. Jag har ännu inte tagit ställning till det, eftersom det vore bra om man också kunde se helheten i förslagen från utredningen om fattigdomsfällan. Jag delar inte Ulla-Britt Hagströms beskrivning att den andel som fått minskat bostadsbidrag beror på regeländringarna. Som jag sade i mitt svar är det så när det gäller de förändringar som gjordes mellan 1996 och 1997. Däremot är det inget tvivel om att minskningen av bostadsbidragsutbetalningarna hänger samman med ökade förvärvsinkomster och den standardförbättring som man får när fler är i arbete. Jag tror inte att någon av er kan ifrågasätta den utvecklingen. Rigmor Stenmark tog upp frågan om träffsäkerheten. Jag delar uppfattningen att det är ett bekymmer att träffsäkerheten är dålig, men jag vidhåller nog ändå att det bästa sättet att åstadkomma en betydligt bättre situation är att arbeta med kunskaper och information. Vi ska kanske förbättra informationen med direktblanketter på ett helt annat sätt än vad vi gör i dag. Jag tycker nog att våra handläggare är väl informerade, men det är av andra skäl svårt att få till stånd en kontinuitet i hanteringen. Jag menar att vi i det förslag som har lagts fram i propositionen om vissa socialförsäkringsfrågor kommer åt en del av de bekymmer som vi har kring ett antal grupper som kanske inte riktigt har tagit till sig att de behöver anmäla den ändring just de fått och som därför drabbas negativt när man gör den slutliga avstämningen. Det är möjligt att vi kan göra mycket mer för att öka kunskapen för att öka träffsäkerheten, och jag är beredd att diskutera sådana frågor. Slutligen var Owe Hellberg inne på frågan om när ett förslag kommer att föreligga. Jag är inte ännu beredd att svara på det. Jag hänvisar till det som jag tidigare sade om att beredningen pågår och att det därunder kan bli så att vi bryter ut ett antal frågor ur den stora utredningen.
Fru talman! Jag är givetvis liksom Rigmor Stenmark glad över att ensamstående mammor har ett skydd, men jag säger som Owe Hellberg att det inte är rimligt att bostadsbidraget har blivit ett kategoristöd. Bostadsbidraget ska vara ett selektivt stöd som ska gälla alla grupper. Barn i alla grupper har samma behov. Det är väldigt bra att få höra från Ingela Thalén att det är viktigt med en god bostad och att man ska vara generös med bostadsytan liksom att statsrådet inte vill avskaffa bostadsbidraget som selektivt stöd. Också jag inser att det som det nu är finns tröskeleffekter, men det är säkert lättare att komma till rätta med dem än att fortsätta med ett system som innebär övergång till en mer generell barnbidragsutbetalning, där även rika människor får samma påslag. Jag tycker att Ingela Thalén ska göra en särskild analys av bostadsbidragsreglerna och verkligen ska följa upp den i utredningen. På frågan om att reglerna faktiskt betyder mycket för sänkningen kan jag hänvisa till att mellan 1996 och 1997 sjönk bostadsbidragsutbetalningarna med 2,2 miljarder. Då skedde den mest drastiska nedgången. De här reglerna hänger ju kvar, och det betyder att man än i dag måste hänvisa till detta. Dessa familjer har ju aldrig lyckats komma tillbaka. Vi fick under hearingen reda på att bostadsbidragstagarna nu till 60 % är ensamstående med barn och att de får 70 % av de utbetalda beloppen. De allra flesta av dem bor i hyresrätt. Av alla dem som får bostadsbidrag bor 85 % i hyreslägenhet och 6 % i egen fastighet. Jag skulle också vilja ta tid i anspråk för ett belysande exempel i anslutning till ändringen av inkomstgränsen. Systemet byggde tidigare på en familjeinkomst om upp till 117 000 kr. Förändringen innebar att bidraget utbetalades på grundval av den enskildes inkomst, vilket medförde en halvering av bidragen. Vid hearingen lämnades följande exempel. En ensamförälder som tjänar 117 000 kr och som har två barn får före skatt en boendekostnad om 5 900 kr. Kommunalskatten i exemplet var 33 % 1999. Man hade tagit hänsyn till boendekostnader och levnadskostnader enligt Konsumentverkets riktlinjer och till att underhållsbidrag och barnbidrag utbetalas. Personen får kvar 23 000 kr per år. Om två sammanboende har samma förhållanden med boendekostnader och annat men en av föräldrarna står för inkomsten, får man i stället för plus 23 400 kr ett minus om 47 800 kr. Detta beror dels på att bostadsbidraget har minskat med 11 700 kr, dels på att man inte får något underhållsbidrag, eftersom barnen är gemensamma. Det skulle krävas 120 000 kr per förälder, alltså 240 000 kr per år, för att familjen ska komma upp till den ensamboendes nivå. Jag undrar mot denna bakgrund ännu en gång: Har det att man bor ensam eller att man bor tillsammans verkligen inte någon betydelse för möjligheterna att få bostadsbidrag på samma villkor?
Fru talman! Så länge vi har systemet med bostadsbidrag tycker jag att det måste fungera på det sätt som från början var tänkt. Jag tycker att Ingela Thalén anslår en ödmjuk ton och är beredd att lyssna på oss andra, och det borgar för att förhållandena kan bli bättre. Ett bekymmer som kom fram under utfrågningen togs faktiskt fram av Lilian Virgin från socialdemokraterna, och det gällde olikheterna i försäkringskassornas hantering av ärendena. Man blir hanterad på olika sätt beroende på var i Sverige man bor, och så kan det ju inte få vara. Från Riksförsäkringsverket svarade man att det här var ett problem, och man ville ha en mycket tydligare lagstiftning. Jag skulle vilja ställa följande fråga till statsrådet Ingela Thalén: Kommer man att undersöka detta och skapa en tydlig lagstiftning som blir enkel att tillämpa? Vi från Centerpartiet har i många år efterlyst enklare regler, även på det här området. Utgångspunkten för min interpellation skiljer sig helt från Ulla-Britt Hagströms utgångspunkt. Vi borde kanske ha fått egna interpellationsdebatter om olika saker. Kd vill såvitt jag förstår öka bostadsbidragen. Socialdemokrater och andra som önskar att folk ska vara beroende av bidrag kan därför kanske förena sig med kd. Jag ställer mig lite tveksam inför detta. Vi har från Centerpartiets sida en helt annan önskan. Vi vill att människor så långt som möjligt ska kunna leva på sin lön, dvs. att de i sin plånbok ska ha egna pengar, som de själva kan bestämma över enligt egna önskemål. Vi vill komma bort från bostadsbidrag och bidragsberoende. Vi vill få ett skatteförslag som leder till att människor ska kunna leva på sin lön, och vi vill ha sänkningar av skatten för låg och medelinkomsttagare. Jag vill också få ett svar från ministern på följande fråga: Tycker man att det är så bra med bidrag att man i första hand ska utreda möjligheterna härtill och avstå från att studera andra utvägar? Förhållandena skiljer sig över livet. En ung barnfamilj behöver få tid för sina barn. Man har väldigt mycket diskuterat vad som ger livskvalitet, livskraft och självbestämmande för barnfamiljer. Jag tycker att vi ska studera också detta. Vilka möjligheter finns det för mammor och pappor att fördela sin tid så att de får maximal tid för sina barn? När det gäller bostäder är boendekostnaderna en annan sak som i Sverige är en orimligt stor del av kostnaderna och i människors ekonomi. Det är ytterligare en sak som vi måste titta på mycket mer noggrant så att människor inte hamnar i en fattigdomsfälla på grund av den delen. Det finns många olika saker. Det är inte bara en sak som man kan göra bättre för att människor ska få det bra i Sverige. Så länge vi har systemet med bostadsbidraget vill jag att det ska fungera bra. Jag har fortfarande inte fått ett riktigt svar från Ingela Thalén. Vad är en rimlig tid för att en ung småbarnsmamma ska få sitt bostadsbidrag i god tid? Hur länge är det rimligt att hon ska få vänta?
Fru talman! Det är bra att ministern och jag är överens om att bostadsbidragen ska vara kvar. Men då måste de också utformas på ett sätt så att de är en del av bostadspolitiken och kan uppfylla de bostadspolitiska målen. Jag delar till stor del uppfattningen att minskningen av bidragen beror på att människor har fått arbete. Men det är naturligtvis inte hela sanningen. Det måste nog ministern hålla med om. En viktig fråga är t.ex. att inkomstnivåerna och hyresgränserna inte har höjts i bostadsbidragssystemet sedan 1996. Däremot har lönerna stigit med 15 %, och boendekostnaderna har i dag stigit med 4-5 %. Det betyder att de som får bostadsbidrag är relativt fattigare jämfört med övriga befolkningen. Det måste nog också ministern hålla med om. Det är en del av detta. Hur gör vi med studenterna? Ska det vara på det viset med ett fungerande studentbostadsbidrag att det finns en åldersgräns på 28 år? Av vilken anledning finns den, eftersom det inte fungerar som det var tänkt tidigare? Vad gör vi med alla de ensamhushåll som har mycket låga inkomster men tyvärr lika höga boendekostnader som många andra? 40-50 % av disponibel inkomst går till hyra. Det kan inte heller vara rimligt, ministern. Tyvärr har det nu gått ett eller två år på grund av att Familjepolitiska utredningen inte har analyserat bostadsbidragen utifrån de förutsättningar som bostadsutskottet har fört fram i flera betänkanden och som det faktiskt vädjat om att regeringen ska ta initiativ till. Ett stort problem med detta är att vi inte har någon bostadsminister. Det är nu tio år sedan en sådan fanns. Det är dags för Ingela Thalén, Göran Persson och andra att fundera på det.
Fru talman! Jag går till den fråga som Ulla-Britt Hagström tog upp om övergången från hushållsinkomster till individuella inkomster. Det är ingen tvekan om att den förändringen var absolut nödvändig för att förhindra en fattigdomsfälla hos främst kvinnor. Den har varit oerhört träffsäker och väldigt bra. Den har inneburit att hushållen också har fått ökade möjligheter att få genomslag i sina hushållsinkomster för de förvärvsinkomster som de har fått. Den var avsedd att just förhindra att en i hushållet inte kunde öka sin arbetstid därför att den andres inkomster var så stora att den med den låga inkomsten inte fick någonting ut av sin ökade arbetsinkomst. Det är väldigt viktigt att det också får vara kvar. Jag har ingen som helst avsikt att förändra från individuell inkomstberäkning och återgå till hushållsberäkning. Tvärtom. Jag tycker att det system som vi har i dag har en god jämställdhetsprägel. Jag kommer att slå vakt om att det kommer att vara så också i framtiden. Sedan till Rigmor Stenmark och frågan om träffsäkerheten. Det går inte att säga exakt i månad, dag eller vecka vad som är rimligt. Jag anser att man ska ha ett bostadsstöd som är anpassat efter den bostadskostnad och den inkomst man har, och man ska ha stödet den månad man behöver det. Bästa sättet att nå det är att föra samma information om inkomstförändringar med det system vi har. I den här debatten får man intrycket att övergången till preliminärt system har varit uteslutande negativt. Så är inte fallet. Effektiviteten har sammantaget varit utomordentligt god för både skattebetalarna och hushållen. Sedan till frågan om konflikten mellan att ha kvar ett bostadsbidrag som är ett selektivt stöd och att man inte ska ha några bidrag alls. Det är klart att jag och också övriga som deltar i debatten anser att det är väldigt viktigt att människor i så stor utsträckning som möjligt ska kunna försörja sig själva på sina inkomster. Det vill alla vuxna svenskar göra. Det är samma strävan hos ensamförsörjare som hos tvåförsörjarfamiljer. Men ibland fungerar inte det riktigt av alla möjliga olika skäl. När det gäller den goda bostaden och möjligheten att få en bra bostad för barnen ska vi ha kvar ett selektivt stöd ungefär i den omfattning vi har i dag. Till Rigmor Stenmark vill jag säga att jag inte har någon ambition att öka omfattningen i bostadsyta eller på annat sätt för bostadsbidraget. Det ska vara selektivt och kombineras med möjligheter till ökade förvärvsinkomster. Det ska också vara möjligt att få för de studerandehushåll som behöver det. Jag har heller ingen avsikt att lägga fram något förslag om att öka bostadsbidragets omfattning till att nå fler ensamstående utan barn. De studerande som är äldre än 28 år har möjlighet att få bostadsbidrag när de har barn. Jag kommer naturligtvis att se till att det kommer att vara så även i framtiden.
Fru talman! Vi får fortsätta att kämpa, Ingela Thalén. Nu gäller individuella inkomstgränser, och bidraget reduceras när någon av makarnas inkomst överstiger den individuella gränsen 58 500 kr per år. Så lågt vill vi heller inte ligga i jämställdhetens tecken för kvinnors räkning. Jag ser inte jämställdhet på det sättet att man inte ska kunna ha möjlighet till valfrihet. Bostadsbidragen handlar för mig om att se till att barnen kan leva på ett jämställt och jämlikt sätt och ha möjlighet att få bo bra. I dag klarar vi att 60 % av barnen har eget rum men inte mer. Målsättningen är ändamålsenliga bostäder för alla familjer. Tillströmningen till bostadsbidrag är runt 20 % per år. Det måste vi kunna klara av. Vi har minskat våra bostadsbidrag betydligt mer än vad man gjort i våra grannländer. Vi har i princip inga stöd till bostadssektorn. Rigmor Stenmark vet givetvis att kristdemokraterna hävdar att man ska kunna leva på sin lön. Det är vår utgångspunkt. Det handlar om sänkta skatter osv. för att människor ska kunna klara sig själva. Det är mycket en fråga om självförtroende och annat och att kunna få vara självförsörjande och oberoende. När vi ska ha bidrag ska vi inte ha generella stöd. De ska vara selekterade så att vi vänder oss till dem som mest behöver dem. Vad gäller återbetalningarna är Kristdemokraterna tydligen det enda parti som har drivit frågan om att i stället ha halvårsvisa avstämningar för att människor ska kunna planera sitt liv bättre. De ska kunna söka bostadsbidrag i lugn och ro och veta att de inte får en skuld som de dessutom betalar ett antal procent i ränta på. Jag vet inte vad den är i dag. Sist var den
Fru talman! Om man vill ha ett hållbart uthålligt samhälle är enligt min mening en bra bostad till en rimlig kostnad en förutsättning för det. Det har vi lite grann varit inne på här. Vad gäller bostadsbidraget och hur det ska fungera när vi nu har det har jag fortfarande inte fått ett bra svar på min fråga om rimlig tid och hur man ska komma åt det problemet. Jag har inte heller fått svar på hur vi ska se till att försäkringskassorna över hela landet behandlar människor likadant. Om en myndighet, statsrådet, begär en uppgift från mig som enskild person eller från min familj - det kan gälla precis vad som helst - har jag oftast tio dagar på mig att svara. Aja mig om jag inte svarar inom den tiden. Men när en ensamstående mamma har fått rätt att få ett bostadsbidrag får hon vänta i två år för att få sina rätta pengar. Jag tycker att statsrådet Ingela Thalén kunde säga här och nu att det är en orimlig tid för en ensamstående mamma. I det här fallet delar jag Ingela Thaléns åsikt att det är de personer och de familjer som har det största behovet av bidrag som ska få bidragen, och det behovet kan finnas i olika skeden av livet. Man ska inte portionera ut statens pengar hur som helst, utan de ska ges till dem som behöver det. Vi får tycka vad vi vill, men i Sverige har vi ändå en situation nu där ganska många familjer består av ensamstående mammor eller pappor med barn. De måste få ett stöd. Jag uppmanar återigen Ingela Thalén att ge ett erkännande och säga att myndigheterna inte behandlar dessa familjer på ett bra sätt i dag.
Fru talman! Jag ska ta upp två saker när det gäller bostadskostnaderna. En viktig förklaring till förändringar i bostadskostnaden som inte har berörts är att framför allt väldigt många egnahem har fått minskade kostnader genom räntekostnadsminskningarna under 1990-talets senare hälft. Det är ingen tvekan om att det har påverkat kostnaderna. Dessutom har vi en god och generös bostadsstandard. För hushåll med ett barn gäller högst 80 kvadratmeter. Det är ingen liten bostad. För två barn gäller 140 kvadratmeter. Hushåll med fem eller flera barn har möjlighet att få en bidragsgrundande yta på 160 kvadratmeter. Det är heller ingen liten bostad. Jag menar alltså att man inte får leda fel i debatten om den goda bostaden när det gäller rätten till bostadsbidrag. Angående rätten till rätt bostadsbidrag när man är bidragsberättigad så tror jag trots allt att om man får en god kommunikation, och rätt kommunikation, mellan den som söker bostadsbidraget och handläggaren och om man får människor medvetna om vikten av att omedelbart meddela sin rätta inkomst så att de därmed också får det rätta bostadsbidraget utbetalat så behöver man inte vänta i två år. Det är bekymmersamt om människor inte blir väl behandlade av kassorna, som Rigmor Stenmark säger. Alla undersökningar som vi hitintills har gjort visar att bemötandet i kassorna är av mycket hög kvalitet. Men självklart ska man i försäkringskassorna beräkna, analysera och ge besked på likartade villkor oavsett var man bor i landet. Detta kommer också att tillses i regleringsbrev eller på andra jämförbara sätt. Kassorna ska också själva vara observanta på den punkten.

Fru talman! Sten Tolgfors har till socialministern ställt ett antal frågor som rör åtgärder för att stoppa könsstympning av unga flickor. Som ansvarig minister för denna fråga ankommer det på mig att besvara frågorna. Jag delar helt interpellantens uppfattning om allvaret i att unga flickor i världen och i Sverige könsstympas och att det är synnerligen viktigt att åtgärder vidtas för att skydda de flickor som riskerar att utsättas för att stympas. Jag har i ett frågesvar till riksdagen den 19 september i år redogjort för min och regeringens syn på de frågor som Sten Tolgfors ställer i interpellationen, men upprepar dem gärna en gång till. Lagstiftningen på området är tydlig - könsstympning är förbjuden i Sverige och man kan dömas i Sverige för att ha låtit utföra könsstympning utomlands, även om det aktuella landet tillåter könsstympning. Även den som på något sätt medverkar till brottet genom försök, förberedelse eller stämpling kan dömas enligt svensk lag. Detta, liksom straffskalan, visar på hur allvarligt lagstiftaren ser på brottet. Men som interpellanten också framhåller så räcker det inte med lagstiftning. Könsstympning är ett komplext problem och för att lagstiftningen ska bli effektiv krävs även andra åtgärder inom flera olika politikområden. Interpellanten har nämnt utrikespolitiken, biståndspolitiken, flykting och migrationspolitiken, socialpolitiken, skolan, vården och rättsväsendet. Så går jag över till Sten Tolgfors frågor som jag för enkelhetens skull tar i turordning. Svaret på den första frågan är att regeringens viktigaste instrument för att motverka företeelsen är lagstiftning. Att tillämpa lagarna är främst en uppgift för rättsväsendets myndigheter. Det är viktigt att misstänkta fall kommer till polis och åklagares kännedom och resulterar i domstolsprövning. Alla som får veta något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa för att skydda ett barn bör anmäla detta till nämnden. Det finns även en anmälningsplikt för personal i bl.a. skola, sjukvård och socialtjänst när man misstänker att ett barn behöver socialnämndens skydd, vilket gäller könsstympning liksom alla andra former av barnmisshandel. Lagstiftningen måste följas. Det förebyggande arbetet är kanske det viktigaste i sammanhanget. Jag återkommer till detta om en stund. Svaret på den andra frågan är: Ja, det är viktigt att få en klar bild av omfattningen av könsstympning, inte minst för det förebyggande arbetet. Det är dock säkerligen svårt då mörkertalen antas vara stora i fallen med könsstympning. Den tredje och den fjärde frågan besvaras gemensamt. Av särskild vikt är naturligtvis det förebyggande arbetet och att berörda invandrargrupper nås av det. Socialstyrelsen fick i september 1998 regeringens uppdrag att med ett projekt som drivits sedan 1993 i Göteborg som bas utveckla det förebyggande arbetet mot könsstympning. Medvetenheten måste ökas hos berörda folkgrupper om könsstympningens negativa konsekvenser för flickans och kvinnans psykiska och fysiska hälsa. I uppdraget ligger också att motverka fördomar och utveckla bemötandet hos personal som kommer i kontakt med könsstympade. Socialstyrelsens uppdrag ska redovisas för regeringen den 1 december och på basis av det kommer regeringen att ta ställning till vilka ytterligare åtgärder som behövs för att på ett effektivt sätt få slut på könsstympningen. Jag går nu över till frågorna fem och sex. Jag vill igen hänvisa till Socialstyrelsens uppdrag om könsstympning som avrapporteras inom kort. Det är givetvis oerhört betydelsefullt att flickorna och kvinnorna vågar söka kontakt med vården och att de där får ett kunnigt bemötande. Nu kommer jag till den sista frågan. Utvecklingen kommer att följas på området då frågan om könsstympning är så viktig. Lagstiftningen är mycket tydlig vad gäller förbud mot könsstympning oavsett om den utförs i Sverige eller utomlands. Sammanfattningsvis vill jag återigen understryka att arbetet med att informera om de negativa konsekvenserna av könsstympning och att stoppa bruket av denna grymma sedvänja är ett arbete som pågår och som kommer att fortsätta. Det är centralt att de berörda folkgrupperna nås av dessa informations och utbildningsinsatser - särskilt kvinnorna själva. Vi har alla ett ansvar för att se till att barnen som drabbats får stöd, och vi måste i våra respektive yrkesutövningar se upp för varningssignaler om att någon flicka har blivit utsatt eller kommer att utsättas för könsstympning.
Fru talman! Icke en - icke en enda liten tjej ska könsstympas eller riskera att könsstympas i detta land! Att så fortfarande är fallet är ett fundamentalt misslyckande för regeringen och för det svenska samhället. uppskattade man att ca 2 000 tjejer under två år löpte risk att bli stympade. Trots att frågan rör så många har den inte tagits på tillräckligt allvar. Tvärtom har vi sett hur myndigheter och politiker flyr från ansvar eftersom frågan är svår och uppfattas som känslig. Resultatet är att barn sviks. Jag har i dag ställt sju frågor till statsrådet, och i våras ställde jag ett antal skriftliga frågor. Jag tycker dessvärre inte att svaren är tillräckligt tydliga. Ingen vet hur många flickor och kvinnor som kommit till Sverige och som har stympats. Ingen vet heller hur vanligt det är att flickor som är födda i Sverige stympas. Statsrådet konstaterar att ingen vet. Men min fråga var: Är hon beredd att ta reda på det? Redan ett enda utsatt barn är ett barn för mycket. Det är alldeles klart att gamla sedvänjor är svåra att bryta, särskilt om inte tillräckligt görs. Det har nu dokumenterats att svenska flickor verkligen drabbas - både genom att flygas utomlands för att stympas och genom att utländska omskärerskor flygs hit för att begå övergreppet här. Minst nio svenska flickor ska enligt det reportage som vi har sett i TV ha utsatts för övergreppet. Det ligger ett gott journalistiskt arbete bakom ett sådant avslöjande, men det är samtidigt ett svart underbetyg för svenska myndigheter. Det har också demonstrerats en oacceptabel slapphet i svenska myndigheters agerande, inte minst hos Barnombudsmannen. Könsstympning är förbjudet, och det är även förbjudet att föra flickor utomlands för att stympas. Om det kommer uppgifter som pekar på att ett barn stympats i Sverige eller utomlands måste detta ovillkorligen leda till reaktioner i form av polisanmälan av den som utför stympningen och berörda föräldrar samt sociala stödinsatser för flickorna. Socialtjänsten har mycket riktigt anmälningsplikt till polisen om de får reda på att någon planerar eller har utfört könsstympning. Det är därför jätteviktigt att socialtjänsten har en god kontakt med familjer där detta kan tänkas förekomma och ett bra samarbete med andra instanser som barnavårdscentraler, barnomsorg och skola. Frågan är ju hur regeringen ska se till att anmälningsplikten verkligen efterlevs. Skam, grupptryck, vilja att skydda föräldrar och en känsla av att vara annorlunda gör ju att tjejer som blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning inte gärna pratar om situationen. Tala om att befinna sig i en utsatt situation! Därför är uppsökande och förebyggande verksamhet så absolut nödvändig. I flyktingmottagning, svenskundervisning, socialtjänst, skola, sjukhus, mödravård och barnhälsovård, i alla verksamheter som kommer i kontakt med barn och familjer i farozonen, måste entydiga signaler sändas och största receptivitet finnas för flickors och barns varningssignaler. Tjejer som riskerar att stympas kan inte bara lämnas kvar i en miljö där de riskerar att skadas för livet. Det är så dags att i efterhand misstänka och upptäcka. När svenska myndigheter vet, förstår eller känner till att en liten flicka riskerar att drabbas men inte agerar, utsätts den flickan för ett dubbelt svek - först av sina egna föräldrar och sedan av den svenska staten. Vem ska hon kunna lita på? Icke en enda liten tjej ska riskera att stympas i Sverige, Ingela Thalén. Det krävs nya åtgärder på en rad olika politikområden som jag och min kollega kommer att återkomma till under den här debatten för att garantera att så inte blir fallet.

Fru talman! I grunden är vi helt överens. Denna överensstämmelse finns uttryckt i det som Sten Tolgfors och Inger René har sagt samt i det som jag själv har sagt i mitt svar. Det gäller lagstiftningen och uppdragen till olika kommunala myndigheter och centrala myndigheter, främst representerade av Socialstyrelsen. Det faktum att jag säger att vi ska vänta in rapporten från Socialstyrelsen är inte ett uttryck för att ingenting gjorts fram till i dag. Socialtjänsten, läkarna, hälso och sjukvårdens övriga personal, förskolepersonal och skolpersonal har i dag anmälningsplikt. Detta är barnmisshandel. Det är en mycket grov form av barnmisshandel. Därför har man redan i dag ett tydligt ansvar. Men, och det säger inte Sten Tolgfors och Inger René mer än lite antydningsvis, det finns naturligtvis en stor svårighet som gör frågan ännu besvärligare. I vanliga fall av barnmisshandel är det ofta så att någon annan tar barnet i försvar. Man ser tydligt att någonting har hänt. I de här fallen syns det inte. Dessutom är det så att inte bara föräldrarna utan omgivningen, och oftast kanske mor och farföräldrar och andra släktingar, har drivit på själva könsstympningen därför att det är någonting som man dessvärre uppfattar som riktigt i just denna familj. Det gör naturligtvis att svårigheten är ännu större. Det jag ser som viktiga möjligheter - jag nämner det också i mitt svar - är att arbeta tillsammans med de invandrarföreningar vi har. Det handlar om att arbeta tillsammans ännu mer i olika former av projekt och i uppsökande verksamhet i barngrupper och förskolegrupper. Jag tror Sten Tolgfors nämnde det också. Det gäller att än tydligare beskriva vår uppfattning och de effekter som en könsstympning får för flickans uppväxt. Man måste klargöra för mödrar och fäder att den grymma sedvänja som man har med sig är byggd på okunskap och kanske också en föreställning om att man kan leva med en sådan här könsstympning. Man kan inte leva ett gott liv med effekterna av en sådan svår misshandel. Rapporten från Socialstyrelsen kommer förhoppningsvis att innebära att vi hittar några nya infallsvinklar som vare sig Sten Tolgfors, Inger René eller jag i dag har funnit. Det finns en stor öppenhet här. Jag kan säga nu att det skulle ha varit glädjande att höra de idéer som både Sten Tolgfors och Inger René har, förutom de jag redan nämnt, som skulle kunna bidra till att minska mörkertalet, öka vaksamheten och stärka kompetensen.
Fru talman! En fråga att fundera över för socialförsäkringsministern tycker jag kan vara: Hur kan det komma sig att en journalist kan klara det som Sveriges myndigheter misslyckats med i ett decennium? Vi har spekulerat om det förekommer eller inte. Ingen vet. Vi har konkret frågat ministern om hon är beredd att ta till särskilda åtgärder för att utreda hur vanligt det är, i vilka grupper det förekommer osv. Jag tycker dessvärre att vi har fått ett otydligt svar. Det är klart att det är svårt att veta detta. Det är därför förebyggande och uppsökande verksamhet är så oerhört viktig. Könsstympning är ju straffbart i Sverige även om den skett i ett land där det är tillåtet, dvs. att man har fört ut en svensk tjej för att omskäras någon annanstans. Men trots vår skärpta lagstiftning i Sverige och trots uppgifter som har förekommit under flera år om att könsstympning ändå görs här, har inget fall hittills upptäckts eller rests i domstol. Vad hjälper då en tandlös lag barnen? Jag menar att lagen borde utvärderas, en översyn som borde omfatta lagen som sådan, om den är formulerad på bästa tänkbara sätt, men kanske särskilt det sätt som den har tillämpats på och kunskapen om lagen bland berörda myndigheter och organisationer. Jag vill därför fråga statsrådet en gång till för tydlighets vinnande om hon är beredd att se till att lagen ses över och att stödet för utsatta flickor stärks. Vi vet också att många flickor och kvinnor är i behov av specialistvård för att hjälpligt komma till rätta med de problem som stympningen orsakar. Det kan behövas operationer. Det kan också vara fråga om att de behöver hjälp att bearbeta ett övergrepp psykologiskt. Många drar sig för att gå till ungdomsmottagningar och andra vårdinrättningar. En orsak till att de undviker att söka hjälp kan vara att de känner sig annorlunda, att de inte vet om de kan få hjälp eller förståelse där de söker hjälp. Det kan vara jobbigt att för en oförberedd eller kanske okunnig svensk sjuksyster eller läkare förklara varför de har blivit omskurna. Jag tror att vi behöver hjälp från kvinnor med samma bakgrund som de berörda tjejerna för att de ska ges stöd och möjlighet att söka hjälp. Det är också viktigt att de som arbetar inom vården har den kunskap, medvetenhet, beredskap och respekt som frågan kräver. De som kanske varit duktigast på detta är sjuksystrar på mycket invandrartäta skolor som tidigt har tvingats att skaffa sig kunskaper om detta. Barnmorskor, dagispersonal, skolpersonal och skolsköterskor måste vara välutbildade, både om företeelsen som sådan och om hur man bemöter berörda tjejer på ett bra sätt. Och jag tror att vi kan vara överens om att den kunskapen är alldeles för liten i dag. Det finns en betydande osäkerhet hos många inom vården och inom socialtjänsten om hur man ska närma sig detta känsliga problem. I detta sammanhang ställde jag också en konkret fråga till ministern om hur hon är beredd att bidra till att ändra på detta och sprida kunskapen. Könsstympning är ju någonting som väcker oerhört starka reaktioner. Och jag menar att det är berättigade reaktioner. Det är en av de grövsta kränkningar som ett barn över huvud taget kan råka ut för. Men samtidigt som vi tar avstånd från företeelsen måste vi ta till oss de människor som har drabbats av företeelsen. Avståndstagandet får alltså inte bli så urskillningslöst och gå så långt att de kvinnor som är utsatta känner sig personligen stigmatiserade. Då skapar vi nämligen bara ett större avstånd och större problem i frågan. Det är viktigt med en lika respektfull som tydlig dialog om könsstympning med människor som kommer till Sverige från länder där könsstympning förekommer. Då måste vi tidigt påverka attityder och tydliggöra svensk lag för att motverka traditionen. Trycket att följa gamla seder kan ju vara mycket starkt. Därför tror jag att ett avståndstagande som riktar sig mot människor är direkt kontraproduktivt. Det är företeelsen som vi måste föra debatten kring tillsammans med de människor som kommer från länder där könsstympning fortfarande tyvärr är vanlig.

Fru talman! Jag ska först ta upp Sten Tolgfors fråga om hur det kan föras ut barn ur landet och att man måste göra något åt det. Om någon i förväg vet om att avsikten med att åka i väg med familjen är att flickan ska könsstympas så kan denna person, oavsett om det är en förälder eller någon annan, lagföras när och om man får kännedom om detta. Det är just precis detta som är dilemmat. Vem berättar för myndigheterna just detta? När den här insikten om att man faktiskt ska anmäla blir tillräckligt stark så att detta kommer i gång ordentligt, då kommer vi också åt väldigt mycket av det förebyggande, dvs. att man kan förhindra detta. Vi vet att detta förekommer, och vi vet ungefär i vilka grupper. Dilemmat ligger i, som jag tidigare sade, att det finns en slutenhet i familjerna. Då återkommer jag till det som jag sade tidigare, att det handlar om kunskap, att kommunicera med kulturföreningar, med invandrargrupper, med familjer och i bostadsområden. Och jag delar uppfattningen att vi måste ha god kunskap och välutbildade människor på detta område inom alla dessa sektorer, som jag inte behöver räkna upp igen. Och ett av de uppdrag som Socialstyrelsen har är att på olika sätt sprida den kunskapen. Det kan man göra genom föredrag, seminarier och olika typer av kontinuerlig kompetensutveckling inom alla dessa områden. I går hade vi en hearing i ett annat ämne. Men då framkom det att man på de gynekologmottagningar som en del av våra frivilligorganisationer har också har mycket god kontakt också med kvinnor som har drabbats av könsstympning. Och den vägen kan vi också se till att komma åt det som Sten Tolgfors nämnde senast, nämligen hur vi kan stötta dem som ändå har drabbats och se till att de får adekvat vård, stöd och behandling och kanske kommer att bli opererade för att kunna leva ett drägligt liv. När det gäller att lagföra dem som var föremål för det här reportaget så utgår jag ifrån att de åklagare och den del av rättsväsendet som har ansvar för denna fråga gör det de ska. Regeringen kan inte gå in i hanteringen, utan det har vi myndigheter, åklagare och andra till. Och jag utgår från att de gör det som de ska i de sammanhang då man upptäcker detta. Jag delar nämligen uppfattningen att det är en mycket besvärlig fråga. Och det som Inger René sade på slutet är viktigt, att detta inte är en fråga om religiositet utan att det är en fråga om makt över kvinnor.
Fru talman! Jag tror delvis att vi får problem med den här typen av frågor därför att vi är ovana vid frågor som rör grundläggande mänskliga rättigheter i Sverige. Men det är ändå precis vad det handlar om, och i detta fall om unga tjejers mänskliga rättigheter. Ett grundproblem är att vi ofta känner en alltför stor rädsla och osäkerhet inför känsliga frågor och kulturkrockar som gör att vi inte tar tag i dem. Det tycker jag gör att barn sviks på grund av myndigheters och politikers passivitet. Det har varit för lätt att titta åt andra hållet och att inget veta. Vi kommer med intresse att följa vad som överlämnas till regeringen från Socialstyrelsen den 1 december. Och det är alldeles självklart så att det är svårt att forska och söka kunskap hos dolda populationer, men det går, eftersom det går hos andra dolda populationer. Jag tror att det behövs en förändrad helhetspolitik inom åtminstone sju åtta olika politiska områden som börjar med utrikespolitiken, att vi försöker se till att FN-rekommendationen från 1994, i vilken det sägs till länderna att de ska förbjuda könsstympning, uppfylls och att de länder som inte uppfyller de förbud som de ska uppfylla gör det. Vidare handlar det om biståndspolitiken och om fler insatser i andra länder för att hjälpa kvinnor som drabbas - t.ex. det sjukhus som vi drivit i Addis Abeba. I flykting och integrationspolitiken gäller det att tidigt, omedelbart vid ankomsten till Sverige, ha en diskussion kring attityder, mänskliga rättigheter, synen på kvinnan osv. I fråga om socialpolitiken behöver den uppsökande verksamheten och receptiviteten bli starkare. Vad gäller skolan och vården handlar det mycket om kunskapsfrågor bland t.ex. lärare, rektorer och skolsköterskor. Det gäller också kunskapen inom vården, hur man förstår och hur man bemöter. Dessutom handlar det om rättsväsendet. Hittills har vi inget fall där någon dömts för att ha begått den här typen av brott, men i både Frankrike och England finns det rättsfall där personer ställts till ansvar, t.ex. Jag tror att medvetenheten måste öka och hoppas att debatten kan tjäna i den riktningen.
Fru talman! När det gäller de politikområden som Sten Tolgfors nämnde i sitt senaste inlägg vill jag påminna om ett väldigt viktigt perspektiv som gäller alla de här politikområdena, nämligen FN:s barnkonvention som Sverige har ratificerat och som handlar om att vi ska lägga ett barnrättsperspektiv på alla olika samhällsområden. Då ingår naturligtvis inte minst de som Sten Tolgfors nyss räknade upp. Jag har ingen annan uppfattning än Sten Tolgfors om att denna debatt i bästa fall kan leda till att man lyfter upp frågan om barnens rätt i sammanhanget och om flickornas rätt att leva ett värdigt liv. I mitt förra inlägg glömde jag att svara på frågan om jag anser att vi ska utvärdera den lag som nu gäller. Själva lagstiftningen finns det ingen anledning att utvärdera. Det är en alldeles utmärkt lag. Den är klar, tydlig och skarp, och den säger allt som behöver sägas i det här sammanhanget. Vad vi behöver följa upp, och det har vi diskuterat, är på vilket sätt man kan utveckla, skärpa, uppföljningen av lagen inom olika områden.

Fru talman! Sven Brus har frågat mig vilka åtgärder jag vill vidta för att komma till rätta med diskriminering av personer på grund av ålder samt om jag är beredd att låta åldersdiskriminering innefattas i lagstiftning och ombudsmannafunktion. All diskriminering är lika oacceptabel, oavsett om den beror på kön, etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. EU:s ministerråd antog förra året ett direktiv om inrättande av just en allmän ram för likabehandling i arbetslivet som förbjuder diskriminering i arbetslivet - bl.a. på grund av ålder . Regeringen beslutade i december förra året att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå hur detta direktiv ska genomföras i Sverige och också lämna förslag till författningsändringar och andra åtgärder som kan behövas. Regeringen kommer att i tilläggsdirektiv ge utredningen i uppdrag att utreda möjligheterna till en generell lagstiftning mot diskriminering som omfattar alla eller flertalet samhällsområden och diskrimineringsgrunder. Avsikten är att utredningen också ska få i uppdrag att överväga frågan om en sammanslagning av några eller samtliga ombudsmän som är underställda regeringen. Frågan om hur ett förbud mot åldersdiskriminering ska utformas och hur tillsynen över efterlevnaden ska ske kommer alltså att behandlas av denna utredning. Jag vill givetvis avvakta dess betänkande innan jag tar ställning till hur en framtida lagstiftning mot diskriminering av ålder ska vara utformad och också om en ombudsmannainstitution ska få i uppdrag att utöva tillsynen. Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen är det, som Sven Brus påpekar, samhällsekonomiskt nödvändigt att utnyttja äldre arbetskraft i mycket större utsträckning än som sker i dag. Jag vill i det sammanhanget framhålla att jag nyligen har tillsatt en arbetsgrupp inom departementet, den s.k. Seniorgruppen, som under Bengt K Å Johanssons ledning ska titta på de hinder som kan finnas för äldre på arbetsmarknaden. Seniorgruppen har fått i uppdrag att kartlägga vilka utredningar och liknande som har tagits fram av myndigheter och organisationer i Sverige och de övriga nordiska länderna angående äldres situation på arbetsmarknaden. Seniorgruppen ska även undersöka om författningar och kollektivavtal innehåller bestämmelser som kan betraktas som hinder för arbetsgivare att anställa och behålla äldre arbetskraft och också för äldre att vara kvar på arbetsmarknaden. Gruppen ska vid behov föreslå förändringar. Arbetsmarknadens parter är givetvis viktiga i det här sammanhanget, och gruppen ska därför utföra sitt arbete i nära samarbete med dessa.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Naturligtvis delar jag uppfattningen att all diskriminering av människor är oacceptabel, oavsett om människor särbehandlas på grund av kön, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Jag noterar att just ålder finns med i uppräkningen i svaret. I den svenska lagstiftningen tas ju än så länge inte ålder upp som diskrimineringsgrund. Men när nu Mona Sahlin nämner begreppet ålder i det här sammanhanget vill jag tolka det som ett uttryck för en ambitionsnivå, och det är bra. Svaret på interpellationen har en stark fokusering på arbetslivet - utan tvekan ett område där åldersdiskrimineringen lätt blir synlig. Äldre personer har ofta stora svårigheter att behålla sin position i arbetslivet och har naturligtvis ännu svårare att komma tillbaka i förvärvsarbete efter att en gång ha hamnat utanför på grund av långtidssjukskrivning, arbetslöshet eller liknande. Här kan man inte generalisera, utan det handlar om individuella situationer. Av erfarenhet vet jag att det inte är särskilt gångbart att tala med kvinnor i vården eller med byggnadsarbetare och andra grupper, för att ta några exempel, om huruvida man ska jobba längre. Men för många andra grupper och individer är det dock diskriminerande att tvingas från ett aktivt yrkesliv redan före 60 års ålder, som många gånger sker. För många känns detta svårt även när man nått 65 år. För att komma till rätta med den här formen av diskriminering, som det ju handlar om, gäller det naturligtvis att förändra lagar och regelverk - något som det i hög grad handlar om - men det gäller också att arbeta med attityder. Statsrådet hänvisar till den utredare som för cirka ett år sedan tillsatts för att lämna förslag till författningsändringar och andra åtgärder. Tydligen ska den här utredningen nu få tilläggsdirektiv att också fundera över frågan om en generell lagstiftning mot diskriminering på olika grunder och överväga ombudsmannafrågan. Jag är medveten om att frågor av det slaget inte så lätt låter sig snabbutredas men hoppas att det inte blir en långtidsutredning där detta dras i långbänk. Jag vill fråga Mona Sahlin här i dag om hon vågar ha en uppfattning om takten i detta arbete. I ett Europaperspektiv ligger vi ju lite efter i den här utvecklingen, vilket inte känns riktigt bra. Den seniorgrupp som tillsatts inom Näringsdepartementet ska tydligen kartlägga vad som har utretts av andra i Sverige när det gäller äldres situation på arbetsmarknaden samt titta på hinder som kan finnas i författningar och avtal. Eftersom jag själv har förmånen att ingå i Äldreberedningen, Senior 2005 - som regeringen tillsatte i december 1998 - känner jag igen de här frågeställningarna, som ingår i vårt direktiv och upptar mycket av vårt tänkande. Jag hoppas att den ena handen vet vad den andra gör i Regeringskansliet. Även om det nu är så att tillkomsten av den grupp som Mona Sahlin här i dag hänvisar till berodde på okunskap om Äldreberedningens uppdrag hoppas jag att vi fortsättningsvis får en nära samverkan mellan beredning och seniorgrupp.
Fru talman! Får jag inledningsvis understryka att jag tror att Sven Brus och jag helt och fullt, till hundra procent, är överens om själva frågeställningen och dess vikt samt om hur den paradox faktiskt ser ut som jag tycker att man kan säga att Sverige är på väg att hamna i. På ett plan mår vi uppenbarligen bättre och bättre. Vi lever längre och längre och blir friskare och friskare. Men samtidigt blir vår tid i arbetslivet kortare och kortare. Vi går i pension allt tidigare. Detta måste brytas. Jag vill därför gå längre än vad Sven Brus sade. Han kan tolka mitt svar inte bara som en ambitionsnivå när det gäller att ålder ska in som diskrimineringsgrund, utan också som att det är tydligt att detta ska in. Utredningen ska till den 1 juli nästa år presentera hur. Således är vi nog överens om att det inte handlar om långbänk, utan det här sker relativt raskt. Nästa steg är det som regeringen aviserade i handlingsplanen mot diskriminering, rasism, homofobi osv., att vi då vill titta på om inte alla eller åtminstone flertalet av ombudsmännen och lagstiftningarna bör gå ihop i en lagstiftning. Det skulle påverka attityderna, tror jag personligen, om man såg det här som en fråga om mänskliga rättigheter, oavsett på vilken grund man har blivit utsatt för diskriminering. Alltså: Ingen långbänk, till den 1 juli nästa år. Helt och hållet håller jag med om att det väldigt mycket handlar om attityder. Attityder är både arbetsgivarens attityd till äldre arbetskraft, men det är också arbetskraftens egen attityd till att vilja stanna kvar längre i arbetslivet. Jag vill sluta med att säga att den ena handen vet vad den andra gör. Äldreberedningen har ju ett uppdrag att titta på det på längre sikt. Just för att frågan är akut kände vi ett behov av att se om vi inom relativt kort tid, under ett halvårs tid, ta bort regler och hinder, titta på kollektivavtalsbestämmelser som parterna själva skulle förändra för att redan nu, under nästa halvår och år, göra det möjligt för fler äldre att delta.

Fru talman! Jag tackar Mona Sahlin för det klara beskedet vad gäller takten i arbetet. Det känns tillfredsställande. Det var ett tydligt besked. När det gäller Seniorgruppen, som den kallas inom Näringsdepartementet, och dess koppling till det uppdrag som Senior 2005 har konstaterar jag att det har etablerats ett samarbete mellan kanslierna. Vi har också nöjet att ha Bengt K Å Johansson med på nästa sammanträde i beredningen. Det känns tillfredsställande just nu. Nu är diskriminering av det här slaget inte bara något som drabbar individen hårt och känns kränkande, utan det är också, precis som statsrådet säger, ett allvarligt samhällsproblem. Med den arbetskraftsbrist som vi ser framför oss inom vissa sektorer, att den kommer att öka, har samhället och företagen inte råd att undvara det arbete som äldre människor kan och vill utföra. Det är ett samhällsekonomiskt resursslöseri, men det är också ett slöseri med den enskildes kompetens och vad den kan tillföra. Nu kom svaret på interpellationen att få, som jag sade tidigare, en stark fokusering på arbetsmarknaden. Det är förvisso ett viktigt område, men äldre diskrimineras på flera andra områden. Därför är det viktigt att det utredningsuppdrag som regeringen ger få spänna över alla samhällsområden. Det finns starka skäl som talar för en generell lagstiftning som spänner över alla samhällsområden och diskrimineringsgrunder. Det kan faktiskt handla om diskriminering av äldre i vården. Prioriteringsutredning slog fast redan 1995 att alla människor ska värderas lika och att hög ålder inte får utesluta människor från en viss behandling. Men i dag drabbas äldre personer av diskriminering vid behov av vård. Svenska vården präglas av köer till en rad behandlingar. Det förhållandet drabbar speciellt den äldre befolkningen negativt. Sedan 1980-talet har antalet vårdplatser mer än halverats. Den drastiska neddragningen har inte skett på grund av minskade vårdbehov bland de äldre. Äldre utestängs i dag ofta från tillgång till akut sjukhusvård eller klinikplatser av medicinska eller kirurgiska skäl. Bristen på vårdplatser tvingar i många fall landstingen att föra över äldre svårt sjuka till den kommunala omsorgen, som saknar tillräckliga vårdresurser. Det här är en form av diskriminering av äldre människor som kommer i kläm i det system som vi har. Den här diskrimineringen är ett allvarligt avsteg från den nationella handlingsplan om äldrepolitiken som riksdagen enig ställde sig bakom 1998. Vi har talat mycket om arbetsmarknaden. Kommer det här arbetet, utredningsuppdraget och utredarens arbete att ha det här breda perspektivet på tänkbara diskrimineringsgrunder, eller kommer fokus att ligga på arbetslivsfrågorna?
Fru talman! Den utredning som nu sitter ska lägga fram förslag till sommaren om ett EG-direktivs införande. Det handlar om arbetslivet, och där ska också åldern in. Det första steget gäller arbetslivet. Däremot det andra steget, som vi har berört och som jag tror Sven Brus och jag är väldigt intresserade av, handlar om hela samhällslivet, om alla eller flertalet diskrimineringsgrunder, som jag har uttryckt det i svaret. Det handlar om några eller samtliga ombudsmannafunktioner. Det är för att jag personligen är väldigt attraherad av tanken på en generell lagstiftning som inte bara omfattar arbetslivet. Det kommer att ske i två steg, som jag uttryckte det. I det första ledet är det arbetslivet, i det andra får vi hjälpas åt i debatten under åren som kommer för att göra det mer naturligt att tänka sig en mer sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Jag tror att det vore bra, inte bara för våra äldre utan också för de homosexuella, kvinnorna, dem med annat etniskt ursprung, som också ska omfattas av detta.
Fru talman! Jag noterar att vi i grunden har samma syn på de här frågorna. Vi kristdemokrater har också motionsvägen och i olika sammanhang lyft fram tanken om att vi bör sammanföra lagstiftningen till en diskrimineringslagstiftning, och ombudsmannafunktionerna bör också samlas ihop. Där tror jag att vi kan komma överens vartefter. Nu är det lätt för oss politiker att se nya lagar och ett nytt sätt att organisera som lösningen på alla problem, och det behövs förvisso en översyn av lagstiftning och ombudsmannafunktioner. Men det handlar, som jag sade tidigare, i väldigt hög grad också om attityder. Där är vi och påverkar allesammans genom vårt sätt att vara och arbeta aktivt eller passivt. Där är det av betydelse hur vi handlar och hur vi låter bli att handla många gånger. Jag kan ta ett exempel från de värld som vi själva rör oss i, den politiska världen. Det här är någonting som de politiska partierna naturligtvis måste ta med stort allvar. Det pågår nomineringsarbete inför nästa års val. Det kan finnas anledning att bryta upp den situation som innebär att Sverige i dag styrs av personer mellan 45 och 64 år. Här behövs många yngre men också betydligt fler äldre med sin livserfarenhet och breda kompetens. En liten reflexion till sist, fru talman, utanför detta med lagar och förordningar. Det handlar om attityder. Attityder påverkas av medierna. Jag såg att man i Svenska journalistförbundets etiska regler för press, radio och TV, uppmanar till försiktighet med vissa uppgifter om människor. Det är lite tänkvärt och kan vara vägledande för vårt tankearbete kring hela frågan om diskriminering. Punkt 10 i reglerna innebär att man inte ska framhäva en persons ras, kön, nationalitet, yrke, politiska hemvist, religion eller sexuella läggning om det saknar relevans i det aktuella sammanhanget och om det är missaktande. Ålder nämns inte i detta sammanhang i de pressetiska reglerna. Vi vet hur man ofta ser en åldersangivelse efter namn, ibland inom parentes, i en tidning, en uppgift som ofta saknar betydelse i sammanhanget men som alltför ofta står där på ett sätt som nedvärderar, inte minst om åldern är hög. Fru talman! Jag vill tolka den debatt som vi haft i dag som ett uttryck för Mona Sahlins och regeringens ambition att ta ett samlat grepp om diskrimineringslagstiftningen och i det sammanhanget också ta med åldern som en diskrimineringsgrund. Det känns lovande, och det finns anledning att återkomma i frågan.

Fru talman! Då möts vi här igen, och det lär väl inte vara sista gången, skulle jag tro. Det är en historisk dag i dag, eftersom socialförsäkringsutskottet enhälligt har beslutat att tillkännage för regeringen att Utlänningsnämnden ska ersättas av en förvaltningsdomstol. Vid presskonferensen sade jag till journalisterna: I väntan på reformen måste vi ändå hela tiden strida tappert och intensivt för mänskliga rättigheter, inte bara sitta med armarna i kors och vänta på att reformen ska genomföras. Det är sant som statsrådet säger, att hon är förhindrad att kommentera enskilda ärenden. Det visste jag, och det var inte heller det som jag frågade om. Jag frågade: Hur tänker statsrådet handskas med de uppgifter som anförts i min interpellation? Det handlar alltså inte om bara ett ärende, utan det handlar om minst ytterligare nio personer. Hur tänker statsrådet över huvud taget handskas med den situation som det har berättats om och som tycks föreligga? Däremot fick jag svar på en massa andra frågor som jag inte har ställt. Jag fick en redogörelse för att Migrationsverket övertagit verkställigheten från polisen och för att avvisning i normalfallet ska ske till hemlandet, om inte vederbörande kan visa att mottagande kan ske i ett annat land. Jag frågade inte heller om normalfallet, utan jag frågade om det alldeles extraordinära fallet som det redogjordes för i TV programmet, och det fanns alltså minst ytterligare nio personer. Statsrådet sade att det finns ansvariga myndigheter som ska handskas med de frågor som inte hon ansvarar för, t.ex. rättsvårdande myndigheter. Jag undrar då: Har den här frågan tagits upp av den rättsvårdande myndigheten? Vet statsrådet någonting om det?

Fru talman! Inger Segelström har frågat mig hur jag ser på de sociala arbetskooperativens framtid och behovet av stöd och ny lagstiftning. Först vill jag säga att de sociala arbetskooperativen är utmärkta exempel på att det går att hitta former mellan det offentliga och det privata som ger många människor nya möjligheter till arbete, större makt över den egna situationen och ett bättre liv i gemenskap med andra. I mina ögon är de konkreta bevis på att social ekonomi kan erbjuda lösningar på problem och behov som den offentliga sektorn och det privata näringslivet av olika anledningar har svårt att klara. Det är därför min uppfattning att de sociala arbetskooperativen fyller en viktig roll. Schizofreni, IFS. Syftet med projektet är att informera alla berörda parter om vad de sociala kooperativen kan göra och att stödja kooperativa projekt med rådgivning. Projektet får också ett visst statligt stöd från anslaget för kooperativ utveckling. I dag finns ca 100 aktiva sociala arbetskooperativ registrerade. Dessa är spridda över hela landet och spänner över ett brett spektrum vad gäller inriktning, företagsform, medlemsgrupp och affärsverksamhet. De sysselsätter uppskattningsvis ett par tusen personer, med mestadels fysiska eller psykiska funktionshinder. Trots det viktiga arbete och den stora roll som de sociala arbetskooperativen fyller visar de också på flera svårigheter. Det ligger därför i regeringens intresse att titta på möjligheterna för den sociala ekonomin, på samma sätt som är självklart när det gäller den offentliga sektorn och det privata näringslivet. Just nu pågår en studie som NUTEK, Socialstyrelsen och Rådet för arbetslivsforskning finansierar. Den syftar till att definiera och avgränsa begreppet sociala arbetskooperativ, beskriva den samhälleliga stödstrukturen samt analysera hur stödet påverkar och kan påverka en utveckling. En delrapport från studien som lämnades i början av sommaren innehåller en inventering och beskrivning av sociala arbetskooperativ och deras utveckling. Den innehåller också en utblick på jämförbara verksamheter i Italien och Storbritannien. I nästa fas ska studien analysera effekterna av samhälleligt stöd och olika bidragssystem på kooperativens utveckling. När slutsatserna från den här studien är klara i januari 2002 kan vi på allvar diskutera hur man ska kunna komma till rätta med eventuella problem, vilka regeljusteringar som kan behövas och hur dessa i så fall ska utformas osv. Fram till dess vill jag, precis som Inger Segelström, konstatera att den roll och det arbete som de sociala arbetskooperativen gör i dag är både viktigt och värdefullt.

Kammarens sammanträde återupptas för frågestunden.

De statsråd som kommer att delta är statsrådet Thalén besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde inom regeringen. Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Jag lämnar ordet fritt för frågor.
Fru talman! Efter den fruktansvärda terrorattacken i New York den 11 september har arbetet i EU med att anta ett antal rättsakter starkt påskyndats. Det gäller bl.a. två förslag till rambeslut av rådet om en europeisk arresteringsorder och om bekämpande av terrorism. Det gäller också förslag till frysning av terroristorganisationers finansiella tillgångar. Här i Sverige har främst somaliska organisationer utpekats. Det finns starka skäl att ge hög prioritet åt EU:s arbete med dessa frågor. Men det måste ändå starkt ifrågasättas om det är rimligt att ha som målsättning att nå politisk enighet om dessa frågor redan vid ministerrådsmötet den 6-7 december. Hur ser justitieministern på frågorna, och hur kommer regeringen att agera?
Fru talman! Det här är en fråga som har diskuterats så sent som i dag i justitieutskottet. Det brukar nästan vara fråga om att försöka övertrumfa varandra i vem som tänker mest på rättssäkerhet. Den linjen tänker jag fortsätta att hela tiden sträva efter. Jag kommer att skjuta fram rättssäkerhetsaspekten i den diskussion som kommer att fortsätta i morgon och som förhoppningsvis kommer att leda till en överenskommelse den 6-7 december. Jag kan påpeka att jag aldrig någonsin varit med om att det diskuteras så mycket rättssäkerhet, vilket jag tycker är positivt, som i denna fråga. Man kan jämföra med hur snabba vi var i våras då det gällde människohandeln och miljööverenskommelsen, som gick på ungefär samma tid. Men som sagt: Jag välkomnar detta, och jag tror att vi har en total enighet i den här frågan.
Fru talman! Tack för svaret! Det här är ur integritets och rättssäkerhetssynpunkt ytterst känsliga frågor. Jag tror också att vår justitieminister inser det. Tidspressen riskerar att omöjliggöra en grundlig parlamentarisk kontroll av förslagen. Det gäller både vårt nationella parlament och EU-parlamentet. I försvaret av demokratin och det öppna samhället får vi inte frångå de principer som det demokratiska samhället vilar på. Anser justitieministern att man kan vidta så här långtgående åtgärder utan föregående offentlig debatt och utan att de nationella parlamenten haft möjlighet att påverka? Är det så lagstiftningen ska gå till?
Fru talman! Som sades i morse är vi beredda att komma med all information och ta upp all diskussion i justitieutskottet när justitieutskottet så vill. Den här frågan har vi ändå full kontroll över. Vi kommer inte att ingå en överenskommelse om det inte är med bibehållen rättssäkerhet, och det kan inte bli en överenskommelse som binder Sverige om vi inte själva vill det.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Ulrica Messing. Min utgångspunkt, som jag tror att vi är överens om, är att regionalpolitiken är ett väldigt viktigt politikområde för att skapa likvärdiga förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela landet. Flera näringar som totalt i landet inte är jättestora kan lokalt och regionalt ha mycket stor betydelse. S-kongressen beslutade med ett snabbt klubbslag om näringsförbud för pälsdjursuppfödningen. Denna är koncentrerad till Blekinge, Småland och västra Götaland och finns även i Norrland. Sammantaget handlar det om 600 700 arbetstillfällen i ren landsbygd. I berörda bygder har denna näring väldigt stor betydelse. Anser ministern, som är ansvarig för regionalpolitiken, att liknande näringsförbud stämmer överens med den regionalpolitiska propositionen om att bl.a. ge förutsättningar även för de glest befolkade delarna i det här landet?
Fru talman! Först vill jag understryka det Åke Sandström sade: Detta beslut togs på den socialdemokratiska partikongressen. Det är partiets uppfattning att den uppfödning av minkar som nu äger rum på sikt inte längre ska göra det - av en rad skäl. Bakgrunden till beslutet hade inte så mycket med näringspolitik att göra som med djuretiska skäl. Det är klart att dessa intressen också är viktiga när man ska fatta beslut. Vi får då och då, både i regeringen och i riksdagen, göra avvägningar. Skogspolitiken är ett typiskt politikområde där vi gör avvägningar mellan miljömål och näringspolitiska mål och vill att de ska stämma. Här har vi också gjort en avvägning med de djuretiska regler som vi vill stå för. Vi kommer nu att driva den linjen. Precis som Åke Sandström säger innebär det, då detta blir verklighet på några års sikt, en strukturförändring i Blekinge och Småland. På samma sätt upplever många andra län i dag en liknande förändring på sin arbetsmarknad när stora arbetsgivare drar sig tillbaka och när näringslivet ändrar struktur. Då krävs det gemensamma insatser - från företag, från kommuner och från staten - för att göra detta skifte till ett annat näringsliv. Det kommer vi också att vara beredda att göra då.
Fru talman! Jag utgår från att kongressen tror att det här ska genomföras. Det är märkligt att man jämställer detta med när stora företag drar sig tillbaka osv. Jag utgår från att man gjort en bättre översiktlig bedömning av den totala betydelsen. Det är ju ändå skillnad på insatser i den här formen. Jag hoppas att det inte kommer liknande former av näringsförbud. Vilken näringsgren skulle i så fall stå på tur härnäst? Är det djurskötseln i övrigt, är det gruvbrytningen eller någonting annat där det också finns politiska motsättningar till viss del?
Fru talman! Att vi fattar beslut i regeringen eller riksdagen, eller som nu i ett parti, som får konsekvenser för arbetsmarknaden och sysselsättningen är inget ovanligt. Vi har fattat en rad beslut i den här riksdagen som haft konsekvenser på miljöområdet och som vi har vetat också har fått konsekvenser på arbetsmarknaden. Vi har dock varit beredda att ta de besluten, därför att vi tyckt att de haft ett eget syfte och ett eget värde i sig. Miljön har varit en sådan tydlig utgångspunkt. Här har vi också haft de djuretiska reglerna som en tydlig sådan utgångspunkt. Vi kommer att fortsätta att ta politiska beslut som innebär strukturförändringar i samhället. Därtill är vi ett litet land och en öppen ekonomi som konkurrerar också med andra länder. Det betyder att andra företag och näringar, som inte direkt påverkas av regeringens eller riksdagens beslut, också genomför stora strukturförändringar. Oavsett varför dessa förändringar äger rum är det alltid viktigt att staten, kommunen och det lokala näringsliv som finns gemensamt samarbetar för att hitta nya arbetsmarknader och nya lösningar.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till justitieministern. En av de vanligaste frågorna jag får när jag reser runt ute i landet och möter väljarna är denna: Varför kommer inte polisen när vi ringer och anmäler ett brott? Först kommer man fram till den lokala polisstationen där en telefonsvarare hänvisar till kommunikationscentralen i centralorten. När man kommer till kommunikationscentralen i centralorten får man väldigt ofta höra: Tyvärr, vi har ingen bil på närmare avstånd än en och en halv timme. Det blir alltså brottets art som avgör om polisen över huvud taget kommer. Har Bodström något svar till alla dessa människor ute i våra stugor i Sverige som undrar: Varför finns det inga poliser till hands när brott begås och man ringer och vill att polisen ska komma?
Fru talman! Låt mig först säga att det är ganska självklart att det är en annan utryckningsprioriet om det är en grov misshandel som sker än om någon rapporterar en cykelstöld. Det innebär inte att man inte ska prioritera en cykelstöld, men det är självklart att det blir en annan utryckningsintensitet. Vad gäller antalet poliser tror jag att Ragnwi Marcelind nu känner till att regeringen gör den största satsningen någonsin på poliser. Inom två veckor kommer jag att inviga ytterligare en polisutbildning i Växjö. Vi har då på kort tid gått från en till tre polisskolor. Vi kommer redan nästa år att kunna utbilda bortåt 900 poliser per år. Fler än så går det inte att utbilda om man ska bibehålla den höga kvaliteten på poliser. Detta är fler än som någonsin har utbildats i
Fru talman! Jag delar inte justitieministerns uppfattning att det inte går att utbilda fler poliser. Det vet vi att det gör. Kristdemokraterna har också lagt fram ett förslag om ett ökat antal utbildningar. Inte mindre än 3 000 ytterligare poliser skulle vara färdiga år 2006 om man använde den kompetens som finns hos väldigt många av de gamla långtidssjukskrivna poliserna, som inte kan vara ute på utryckning, men som skulle kunna fungera mycket bra som lärare. Jag tror att justitieministern lite grann försöker komma undan frågeställningen. Det vi har ett ansvar för som politiker är att se till att människor känner att det finns en polis tillgänglig när man ringer. Vad är svaret till dem?
Fru talman! Jag trodde att jag hade svarat på det. Låt mig ändå understryka att redan nu, precis innan den satsning jag talade om har påbörjats, är det inte på det sätt som bl.a. Ragnwi Marcelind försöker påskina. Vi har redan fler poliser än båda våra grannländer Finland och Norge i förhållande till invånare. Vi har inte den krissituation som försöker påskinas av bl.a. Ragnwi Marcelind. Sådan är situationen nu, innan vi gör de här satsningarna. Vi kommer alltså att bli i särklass bäst i Norden vad gäller antal poliser, vilket jag vill understryka bara är en del av regeringens satsning på att bekämpa brott.
Fru talman! På den socialdemokratiska partikongressen uttalade företrädare för regeringen att arbetsgivaravgiften ska sänkas, men endast för den offentliga sektorn. Motivet för detta sades vara att skapa fler arbetstillfällen. Tidigare har man från regeringens sida uttalat att arbetsgivaravgiftens storlek saknar betydelse för sysselsättningen. Det allvarliga med detta förslag är att konkurrensen mellan privata och offentliga aktörer verksamma inom den offentliga sektorn sätts ur spel. För sjukvårdens del innebär detta att kostnaderna blir betydligt högre för den privat drivna verksamheten, och ytterst kommer detta att drabba de patienter som på så sätt endast kommer att få en vårdgivare att vända sig till, just genom att konkurrensen sätts ur spel. Därmed vill jag ställa följande fråga: Avser verkligen regeringen att genomföra ett förslag som kommer att snedvrida konkurrensen och drabba patienterna?
Fru talman! Det förslag som beskrevs av finansministern avser en situation där vi långsiktigt kan riskera att få problem att försörja välfärdstjänster med personal samtidigt som vi har ett behov av att öka insatserna när det gäller risker för långvarig arbetslöshet. Det är så man ska se det här förslaget. Det är viktigt att man kombinerar de här två synsätten, därför att avsikten är att underlätta för området välfärdstjänster att få tillräckligt med personal och att se till att man utnyttjar möjligheten när det finns risker för en ökad arbetslöshet. Jag tror inte att situationen i sig kommer att innebära att man får den effekt som Margareta Cederfelt säger, nämligen att man snedvrider konkurrensen. Jag tror att man också här kommer att få en jämförbarhet när det gäller välfärdstjänsterna och de personer som ska söka dessa.
Fru talman! Tack för svaret. Huruvida förslaget snedvrider konkurrensen eller ej tycker jag säger sig självt eftersom kostnaderna blir högre för de aktörer som ej är offentliga. När det gäller att tillgodose behovet av personal, varför inte satsa på ökade utbildningsinsatser? Redan i dag finns det de facto åtskilliga vakanta tjänster, men det finns ingen personal som söker dessa. Vägen ur problemet står att finna i andra lösningar än att sänka arbetsgivaravgifterna. Vidare behöver verksamheterna utvecklas. Vi har åtskilliga exempel där före detta offentligt anställda, numera anställda inom privat verksamhet, exempelvis sjukvård, uttalar enbart positiva erfarenheter. Varför vill därför regeringen genomföra en förändring som på detta sätt kommer att slå undan benen för den privata verksamheten i stället för att utveckla den?
Fru talman! Just kompetensutveckling och vidareutbildning samt att kombinera de här insatserna med varandra är en del av avsikten. När det gäller försörjningen i ett längre perspektiv, inte bara inom välfärdstjänstområdet utan naturligtvis också inom en rad andra delar av arbetsmarknaden, ser vi framför oss de stora pensionsavgångar som börjar efter 2003 och sedan kommer att fortsätta fem sex sju år framöver. Därför är det i den arbetsmarknadspolitiska situation vi kan se framöver viktigt att området välfärdstjänster genom utbildning och kompetensutveckling också får den extra hjälp och det extra stöd som behövs inom sådana områden. Då vill jag understryka att när det här fungerar väl är det utan tvivel det allra bästa stödet till hela arbetsmarknaden, inte minst till den del av arbetsmarknaden som vi brukar beteckna det privata näringslivet.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern. Det kommer hela tiden larmrapporter om ökande narkotikamissbruk. Av för närvarande ca 26 000 narkotikamissbrukare finns nu och då 10 000 av dem i våra fängelser.
Fru talman! Som jag tror att alla känner till kommer regeringen att lägga fram en narkotikaproposition i anledning av den utredning som har gjorts vad gäller narkotikaproblematiken i Sverige. För den del som gäller fängelserna kommer vi dessutom att gå vidare i det arbete som jag tror väldigt mycket på - jag har haft kontakter med Kriminalvårdsstyrelsen under hela året - nämligen att särskilt satsa på dem som är verkligt motiverade att komma ifrån sitt missbruk. Man ska differentiera detta med särskilda enheter och kanske särskilda anstalter. Det här tror jag är en bra väg för att komma till rätta med detta. Men jag medger att det är ett stort problem och att vi får fortsätta att arbeta med det.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Vi är många som är glada åt att det även på våra fängelser nu kommer att bli möjligt att bli fri från sitt missbruk. Det har talats om insatser i form av glasrutor vid besök. Det har också talats om visitering av personal.
Fru talman! Just dessa förslag är nu föremål för utredning och kommer att presenteras inom kort. Jag vill inte föregå den beredning som nu sker. Men båda dessa frågor är aktuella för propositioner.